Herr talman! Berith Eriksson frågade varför vi inte talar om kvalitet. Men det är vad vi hela tiden gör. Vi vill ha alternativ, och det innebär också en bättre kvalitet och är bättre för helheten. Att föräldrar får större inflytande betyder också bättre kvalitet. Bengt Lindqvist sade att den största orättvisan har ingen talat om — alltså om de barn som inte har någon plats inom barnomsorgen. Men det är därför som vi arbetar för ett rättvisare system över huvud taget. Låt oss då titta litet närmare på det socialdemokratiska förslaget. Innebär det verkligen större valfrihet för familjen? Hur kommer det att bli? För det första: Man måste arbeta heltid fram till föräldraledigheten, för annars blir föräldrapenningen betydligt lägre. För det andra: Om man tar ut ledigheten i en följd tills barnet är ett och ett halvt år, finns ingen extra ledighet därefter. För det tredje: Om en förälder är hemma på heltid under ett år och sedan arbetar sextimmarsdagar, räcker försäkringen i bästa fall tills barnet är tre år. Det av oss föreslagna vårdnadsbidraget räcker tills barnet är sju år. För det fjärde: Om barnomsorgsfrågan inte kan lösas under de första 18 månaderna, måste man ta ut hela ledigheten. För det femte: Om båda föräldrarna väljer att arbeta halvtid under de första 18 månaderna, blir försäkringen uttömd. Möjligheterna är i praktiken ytterst begränsade jämfört med vårt förslag om vårdnadsbidrag. Efter föräldraförsäkringen återstår att arbeta heltid, något som allt fler tvingas till för att klara ekonomin, eller att korta sin arbetstid utan ekonomisk kompensation, något som allt fler inte har råd med. För det sjätte: Hela tiden har vi den orättvisan att vi har ett mycket dyrt system utanför vilket minst 40 20 av förskolebarnen står. De får ingen som helst del av de nästan 20 miljarder som barnomsorgen kostar.

Herr talman! Roland Larsson frågade om det var länge sedan jag jobbade inom barnomsorgen. Det är det inte. Jag arbetade fram till oktober 1988. Mitt påstående om att man väljer att arbeta som dagbarnvårdare om man inte har annat arbetsalternativ eller kanske inte har barnomsorgen ordnad visar de svårigheter som finns i dag att rekrytera dagbarnvårdare. Denna svårighet går som en löpeld från kommun till kommun. Det är väldigt svårt att få tag på dagbarnvårdare. Det beror naturligtvis på att det finns andra arbetsalternativ för dem som arbetat som dagbarnvårdare. Till Ulla Tillander vill jag säga att det inte finns någon brist på föräldrainflytande inom barnomsorgen, utan det finns och fungerar. Det är ingenting som hindrar att man ordnar egen barnomsorg. Det finns inget yrkesförbud mot att starta egen barnomsorgsverksamhet. Men då kan man inte få statsbidrag, vilket ju är en annan sak.

Herr talman! Jag förstår att det är litet frustrerande för Daniel Tarschys att egentligen tvingas konstatera att de fyra vallöften som socialdemokraterna utfärdade inför 1982 års val har infriats till punkt och pricka, vartenda ett av dem. Jag skall gärna upprepa här vad det handlade om: Inför inte karensdagar. Vi hindrade att de infördes. Försämra inte arbetslöshetsersättningen. Vi har förbättrat den. För övrigt vad gäller sjukförsäkringen har vi också drivit utvecklingen i en annan riktning, som Daniel Tarschys mycket väl vet. Vi genomförde sjukpenningreformen för de privatanställda LO-medlemmarna, vilket var en mycket viktig rättvisefråga. Urgröp inte pensionssystemet med en sämre värdesäkring. Det hindrade vi. Inför inte ett statsbidrag till barnomsorgen som dels innebär att statens andel blir mindre — på den punkten är det naturligtvis litet diskutabelt —, dels innebär — och det var ett mycket viktigt motiv för oss att gå emot statsbidraget — en mycket stor omfördelning av det ekonomiska stödet till barnomsorgen som vi inte kunde acceptera. Vi sade nej till en sådan ändring. Det är alltså de fyra vallöften som vi har infriat. Jag har litet svårt att förstå hur man gång på gång kan påstå att socialdemokraterna drev en överbudspolitik samtidigt som man, som Daniel Tarschys, säger att när socialdemokraterna kom till valrörelsen lämnade de denna politik och gav fyra konkreta löften. Det är väl i så fall ärligt och allt annat än överbudspolitik att vi i det ekonomiska läget i början av 80-talet, som vi alla är överens om var mycket besvärligt, stannade vid fyra konkreta och för välfärden mycket viktiga åtgärdsområden. Får jag även påpeka att folkpartiets politik dels genom det förslag till statsbidrag som vi avvisade 1982, dels genom andra tankar — såvitt jag förstår förslag till ett statsbidrag per barn i kommunerna — innebar en mycket stor omfördelning, som missgynnade utbyggnaden av daghem. Det i sin tur innebar ett kraftigt slag mot storstäderna. Såvitt jag förstår gick folkpartiets politik ut på detta. Utbyggnaden skall ske efter föräldrarnas önskemål. För den händelse ni andra tycker så är vi överens. Hela utbyggnaden av barnomsorgen bygger ju på att vi skall ta reda på vad föräldrarna vill ha för typ av barnomsorg, och sedan skall vi bygga ut den. Varje år genomför vi med hjälp av statistiska centralbyrån en väldig undersökning. Vi riktar oss till föräldrarna till 100 000 barn och ställer frågan vilken typ av barnomsorg som de vill ha. 87 96 av dem som nu står i kön vill ha en daghemsplats, 9 96 vill ha en familjedaghemsplats och de återstående 4 procenten efterfrågar alternativ. Jag tycker att detta skall vara grunden för planeringen. Även de 4 procenten skall få alternativa lösningar, och det finns, som ni vet, möjligheter till det. Det är föräldrakooperativ och alternativ i ideell regi. När Ingegerd Troedsson analyserade kunde man få intrycket att det är de föräldrar som inte efterfrågar barnomsorg som vi skall ta hänsyn till när vi planerar barnomsorg. Det är i så fall en mycket märklig argumentering. Jag tycker att vi i den årliga SCB-undersökningen har ett mycket fint instrument för att lägga grunden till en planering som på ett mycket konkret sätt tar hänsyn till föräldrarnas önskemål. Jag vill gärna upprepa vad jag sade i den allmänpolitiska debatten. Har de tre borgerliga partierna inte lärt sig någonting av valresultatet? Ni hade ett mycket konkret alternativ som förlorade, som inte fick det stöd som ni hoppades att det skulle få. Ändå fortsätter ni att arbeta som om ingenting hade hänt. Till Ingegerd Troedsson. Det är väl något av argumentnöd när man tar till en utredningspromemoria till vilken, som Ingegerd Troedsson vet, ingen utanför utredningen har tagit ställning. Får jag säga till Ingrid Hemmingsson att jag gärna lyssnar på förslag till lösning av barnomsorgsproblemen i glesbygd. Här har vi uppenbarligen ett gemensamt intresseområde. Det är inte alldeles enkelt att här finna bra former, och därför lyssnar jag med spänning på vad Ingrid Hemmingsson har att föreslå utöver införande av ett vårdnadsbidrag, som ju knappast kan betecknas som ett barnomsorgsalternativ.

Herr talman! Till punkt och pricka har vi uppfyllt våra fyra vallöften, sade Bengt Lindqvist. Jag vet att Bengt Lindqvist kan läsa punkter och prickar, men här har han väl ändå fel. Det går inte, Bengt Lindqvist, att utan att rodna säga att ni uppfyllde löftena gentemot pensionärerna, då ni ju under sex år gröpte ur bidraget med bortåt 17 miljarder kronor. Det går inte heller att påstå att ni uppfyller löften om barnomsorgen, då ni steg för steg reducerade den nivå som ni lovade att införa. Bengt Lindqvist säger att själva poängen var att man inte skulle omfördela, så att de kommuner som byggt ur barnomsorgen skulle drabbas. Ja, men dessa kommuner får just för daghemmen i dag inte mer än 42 96, alltså något mer än de 40 960 som det borgerliga förslaget innebar. Den totala nivån är enligt Kommunförbundets publicerade beräkningar 38 96, alltså under den nivå som ni lidelsefullt angrep i 1982 års valrörelse. Alltså: Av fyra vallöften blev två uppfyllda. Vi bedrev ingen överbudspolitik, sade Bengt Lindqvist. Jo, det var precis vad ni gjorde. I motionsomgång efter motionsomgång lade ni fram partimotioner som på hundratals områden innebar överbud. Ni sade nej till alla de försök som vi gjorde för att sanera landets finanser. Ni kom med löften till väldigt många olika grupper. Sedan sade ni i valrörelsen: Nu glömmer vi alla våra löften till olika grupper, nu ger vi bara fyra heliga löften, men dessa är så mycket mer heliga. De lovar vi att uppfylla. Kvar av dessa fyra heliga löften blev alltså två. Bengt Lindqvist är mycket orolig för att vårdnadsbidraget innebär att kommunerna förlorar pengar. Jag är inte alls orolig för den saken, Bengt Lindqvist. Om det är så som Bengt Lindqvist själv säger, att alla föräldrar vill anlita den kommunala barnomsorgen, förlorar ju inte kommunerna ett enda öre. Då går vartenda öre tillbaka till de kommunala kassorna, därför att vi ger pengarna till föräldrarna och låter föräldrarna själva bestämma. Med Bengt Lindqvists föreställning om föräldrarnas uppfattning behöver kommunerna inte förlora ett enda öre. Därför tror jag, Bengt Lindqvist, att den där oron är spelad. Om det, som jag menar, tvärtom är så att en del föräldrar vill ha en annan barnomsorg, är det klart att kommunerna kan få incitament att förbättra sin barnomsorg och därmed dra till sig mera pengar till de kommunala kassorna. Men den totala effekten av vårdnadsbidraget innebär ju inte att barnomsorgen mister pengar. Det innebär bara att föräldrarna får ett större inflytande över hur pengarna till barnomsorgen skall användas.

Herr talman! Det känns ju inspirerande att bli uppmanad att försöka komma med förslag till lösning av problem av olika slag. Två problem har nämnts. Det första är det som Berith Eriksson tog upp, nämligen problemet att rekrytera dagbarnvårdare och att — om jag har uppfattat det rätt — ge dessa bättre förutsättningar att utöva sitt yrke. Det andra var Bengt Lindqvists problem med att lösa barnomsorgen i glesbygden. Jag har inte något direkt heltäckande förslag, men det löser kanske mycket av de två problemen. Jag skulle vilja formulera förslaget på följande sätt: Låt dagbarnvårdare räkna in sina egna barn i underlaget när det gäller ersättning. Ge statsbidrag till den typen av barnomsorg. Integrera daghemsoch familjedaghemsverksamhet — där båda formerna finns — inom ramen för en öppen förskola, så att dagbarnvårdarpersonalen kan få samma stöd i sitt arbete som annan barnomsorgspersonal. Med den här lilla enkla lösningen skulle många av problemen kunna undvikas.
Herr talman! Det här med punkt och pricka — det är ju inte bara så, att ni inte kommer att ge tillbaka de 17 miljarder som Daniel Tarschys talade om, utan samtidigt som socialdemokraterna äntligen skulle uppfylla det heliga löftet tänkte man ta tillbaka en betydande del av det hela genom en extra skattehöjning för just pensionärer. I propositionen hänvisade man just till att pensionärerna fick en extra uppräkning av sina pensioner, och så tänkte man ta tillbaka den. Det var tack vare de borgerliga partierna som detta förhindrades. Så jag tycker nog att Bengt Lindqvist skall använda litet lägre röstläge. Argumentnöd, sade Bengt Lindqvist, och så talade han om en utredningspromemoria. Jag måste säga att jag tycker att det är ännu större argumentnöd att diskutera en utredningspromemoria, då jag över huvud taget inte har nämnt ett ord om någon sådan. Däremot har jag två gånger bett att få höra statsrådets kommentarer till kammarrättens beslut om den s.k. Uppsalamodellen. Det var någonting helt annat. Berith Eriksson! Om nu all personal inom barnomsorgen vill arbeta i kommunala daghem och om nu alla föräldrar vill ha kommunal daghemsvård, varför är ni då så förtvivlat rädda för att låta föräldrar få välja? Jag tror att det beror på att ni vet att många föräldrar skulle välja någonting annat och att många som arbetar inom barnomsorgen skulle välja att öppna eget eller att arbeta i ett alternativ, om de fick den möjligheten. Den chansen vågar inte Berith Eriksson ge dem. Så är det. Och så är det tyvärr också med socialdemokraterna. De vågar inte betro föräldrarna med att själva välja, man vågar inte heller betro kommunerna med att ordna barnomsorgen på bästa möjliga sätt utan en mängd pekpinnar från statens sida. Det skall bli mycket intressant att se om Bengt Lindqvist i kompletteringspropositionen har dragit den slutsatsen att det var bra att avreglera. Vilken typ av barnomsorg vill ni ha? Om man ställer frågan: Vill du ha 60 000 kr. eller vill du ha 0 kr. i stöd till barnomsorg, är det väl ganska självklart att den överväldigande majoriteten med barnfamiljernas ekonomiskt trängda läge svarar att man föredrar 60 000 kr. i stöd. Slutligen vill jag önska statsrådet en trevlig fortsättning på namnsdagen.

Herr talman! Till sist nämnde i alla fall Bengt Lindqvist detta med glesbygden, och han menade att det där är väldigt svårt att hitta några bra former för olika alternativ när det gäller barnomsorg. Roland Larsson började med att tala om precis vad jag tänkte säga, nämligen att med rättvisa statsbidrag och med rätt att få räkna sig som dagbarnvårdare för egna barn skulle en hel del av dessa alternativ framstå som åtråvärda. Om man dessutom släppte fram de alternativ som inte har några statsbidrag skulle det säkert växa fram olika alternativ i glesbygden — alternativ som kunde erbjuda barnomsorg också till ett lägre pris. Många av de argument som vi i dag hört har ju Bengt Lindqvist framfört många gånger tidigare i denna kammare. Ett av hans argument är att hänvisa till en undersökning som visar att svenska folket egentligen bara vill ha kommunala daghem. Vilka svar man får beror ju på hur man gör dessa undersökningar. Erbjuder man inga alternativ finns det heller inte någon möjlighet att välja. I dag har vi faktiskt stora problem med långa köer och stängda daghem. Då är det svårt för föräldrar att välja något annat, eftersom man riskerar att bli utan barnomsorg. Ett annat av Bengt Lindqvists favoritargument är att valets resultat visar att förslaget om vårdnadsbidrag var orsaken till att de borgerliga inte kom i regeringsställning. Då vill jag påminna Bengt Lindqvist om att också socialdemokraterna förlorade röster i valet, och man kan fråga sig varför. Således är detta ett mycket dåligt argument. Eftersom socialdemokraterna inte låter kommunerna välja utan i stället prioriterar daghem där barnen vistas åtta timmar har vi den situation vi i dag har.

Herr talman! På tal om bättre kvalitet vill jag först till Berith Eriksson säga att många förskollärare och dagbarnvårdare framhåller att alltför många barn vistas alltför länge på daghem — 10-11 timmar är inte ovanligt. Enda möjligheten att komma till rätta med detta problem är att kombinera rätten till kortare arbetsdag med en ekonomisk ersättning, vilket är nödvändigt under betydligt längre tid än under barnets första 18 månader. Vidare talade Berith Eriksson om föräldrainflytande, och hon menade då föräldrainflytande i en form av barnomsorg. Men när vi i centern talar om föräldrainflytande avser vi föräldrars rätt att själva välja typ av barnomsorg. Det har konstaterats många gånger här i dag att det nuvarande systemet med statsbidrag till barnomsorgen leder till en orättvis fördelning mellan barnfa miljer, mellan olika barnomsorgsformer och mellan olika regioner i landet. Vårt gemensamma alternativ innebär att alla former av barnomsorg skall behandlas lika — daghem, familjedaghem, deltidsförskola, föräldrakooperativ osv. Det är efterfrågan som skall vara det avgörande. Som det nu är förhindrar en stelbent byråkrati att många nya idéer förverkligas. Med vårt förslag om vårdnadsbidrag vill vi skapa ett utrymme för föräldrar att själva välja hur familjelivet skall gestaltas. Föräldrarna vet ofta bättre hur de vill ha det än förmyndare som skall bestämma genom att ensidigt påtvinga föräldrarna en lösning. Man kan fråga sig om det är ett orimligt krav att vuxna människor själva skall få bestämma hur de vill utforma sitt liv när det gäller barnomsorgen. Bengt Lindqvist hänvisade till SCB-undersökningar. Under allmänna motionstiden har vi i centern motionerat om att det behövs information för att föräldrarna skall medvetandegöras beträffande olika alternativ. Alltför många lever fortfarande i tron att det inte utgår statsbidrag till alternativ och att de därigenom i praktiken är uteslutna. Om jag uppfattade saken rätt trodde också Berith Eriksson att alla alternativ över huvud taget — t.o.m. föräldrakooperativ — är uteslutna när det gäller statsbidrag.

Herr talman! Låt mig först tacka deltagarna i denna interpellationsdebatt. Jag menar att de visar oss alla att det finns en ambition att nå målet 1991. Vi har något olika tankar om vad som behöver göras, men jag tolkar ändå intensiteten i övriga debattörers inlägg som ett tecken på att man vill medverka till att vi når målet. Det är trots allt den viktiga gemensamma uppgift som vi har framför oss. På den punkten ber jag att få återkomma i kompletteringspropositionen, och jag ser fram emot diskussionen om de åtgärder som där föreslås. Daniel Tarschys försöker att få i gång en svekdebatt genom att utgå ifrån de fyra mycket konkreta vallöften som vart och ett infriades 1982. Det är rätt knepigt att försöka få i gång en sådan debatt genom att jämföra situationen 1982 med dagens situation, som dess bättre i grunden skiljer sig från 1982 års situation när det gäller Sveriges ekonomi. Låt oss i stället koncentrera oss på de löften som nu gäller inom familjepolitiken och försöka infria dem fram till 1991. Effekten av vårdnadsbidraget är ju att de borgerliga partierna vill halvera statsbidraget och tredubbla föräldraavgifterna. Jag anser att det är en ganska svår uppgift att förklara att man samtidigt som man vill införa vårdnadsbidrag säger sig stödja en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning fram till 1991. För att uttrycka sig milt är detta en avsevärd komplikation i den ansträngning som det innebär att försöka nå det uppställda målet. Jag tycker alltså att de borgerliga partierna borde tänka sig för när det gäller dels den reaktion som vårdnadsbidraget väckte under valrörelsen, dels vad detta faktiskt innebär i form av förändrade förutsättningar att nå målet 1991.

Herr talman!

Barnet betraktas då som inskrivet men får enligt vad som sägs i interpellationen inte utnyttja platsen.

Att ett barn är inskrivet i barnomsorgen innebär självfallet att barnet har rätt att under viss angiven tid utnyttja den plats som kommunen därvid anvisat. Samma plats kan således inte uppehållas av ett annat barn under denna tid. Statsbidrag utbetalas av socialstyrelsen, som också är tillsynsmyndighet. Socialstyrelsen skall granska statsbidragsansökningarna, och jag utgår från att socialstyrelsen rättar till eventuella missförstånd om förordningens tillämpning. Jag utgår vidare från att det, om det förfaringssätt som beskrivs i interpellationen förekommer, ändå är så ovanligt att det inte nämnvärt kan påverka platsberäkningarna. Jag vill dock påpeka att i departementets beräkningar ingår även andra underlag än barnomsorgsplanerna, framför allt den stora barnomsorgsundersökning som görs av SCB.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lindqvist för svaret. Det är inte mer än två år sedan som statsbidraget till kommunerna för barnomsorg ändrades, och vi kan redan se hur kommunernas uppfinningsrikedom när det gäller att hitta vägar att kringgå reglerna för statsbidraget för att få mer pengar blomstrar. I min interpellation tog jag Uppsala som exempel, men jag har fått uppgifter om att det är fler kommuner som gör likadant. Under den tid en förälder är hemma med föräldraförsäkring erbjuds föräldern att ha sin barnomsorgsplats kvar för äldre barn. Föräldern får fylla i en blankett med anhållan om uppehåll i placeringen. Barnet är fortfarande inskrivet i barnomsorgen men får inte utnyttja platsen. Föräldrarna är garanterade barnomsorg när barnet åter behöver omsorg men behöver inte betala någon avgift under tiden. Det är det som gör att föräldrarna inte protesterar. Kommunen kan skriva in ytterligare ett barn på den vakanta platsen, och det gör kommunen. Båda barnen är då inskrivna, och kommunen räknar båda i sin ansökan om statsbidrag. Detta förfaringssätt beror inte på ett missförstånd, som kan åtgärdas med upplysning. Om det fanns en lagstadgad rätt till barnomsorg skulle det inte finnas anledning för föräldrarna att på detta sätt medverka till dubbelinskrivning. Det skulle inte heller finnas anledning för kommunerna att göra det. Det är just osäkerheten när det gäller möjligheterna att få barnomsorg som gör att detta alternativ är attraktivt för föräldrarna. Jag frågar statsrådet Lindqvist: Är det inte dags att lagstifta om rätten till barnomsorg nu? Att kommunerna behöver mer pengar är en sak, men det skall inte gå till på det sättet att kommuner med olika konster och knep kan komma över mer pengar än systemet medger. Är det inte även dags att utarbeta ett statsbidrag som utgår från kommunens faktiska kostnader och att ersättning för faktisk kostnad betalas i efterskott?

Det kan sättas frågetecken inför denna siffra, och jag tror inte att det är fråga om 500 nya platser inom barnomsorgen utan att en del av den just gäller dubbelinskrivning. Uppsala kommun har också andra konster för sig. Kommunen har blivit riksbekant för sitt förfarande att skriva in dagbarnvårdares barn i det egna hemmet, den s.k. Uppsalamodellen, som kommunen nu delar med sig av till andra kommuner. Socialstyrelsen har uppmanat kommunen att räkna bort dessa barn i sin statsbidragsansökan. Uppsala kommuns svar var: Med hänvisning till vad kammarrätten i Stockholm uttalat i lagakraftvunnen dom anser Uppsala kommun att statsbidrag skall utgå för samtliga inskrivna barn i familjedaghem. I statsbidragsansökan finns samtliga barn medtagna som är inskrivna i den kommunala barnomsorgen och i enskilda daghem och fritidshem. Dagbarnvårdares barn som inte är inskrivna i kommunal barnomsorg finns inte med i statsbidragsansökan. Sista ordet är kanske inte sagt i detta fall, men svårigheten att komma till rätta med detta förfaringssätt är uppenbar, trots att det när det gäller dagbarnvårdare uttryckligen står i föreskrifterna för tillämpningen att statsbidrag inte skall utgå för egna barn även om de är inskrivna i barnomsorgen. Både exemplet med dubbelinskrivning och Uppsalamodellen gör att kravet på lagstadgad rätt till barnomsorg och på en bidragskonstruktion med ersättning i efterhand till kommunerna för faktiska kostnader bör tillgodoses.
Herr talman! Jag uppskattar att Berith Eriksson här har pekat ut ett d problem som gäller en bestämd kommun. Om det skulle förhålla sig på detta sätt måste vi naturligtvis se till att det beivras. Som jag sade i mitt interpellationssvar är det socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Interpellationen har redan lett till det resultatet, att socialstyrelsen den 16 mars i år tillskrivit kommunstyrelsen i Uppsala för att närmare informera sig om det förhållande som berörs i interpellationen. De andra frågorna, som har att göra med hur kommunerna utnyttjar statsbidraget, är det också socialstyrelsens uppgift att gå in i. Jag förutsätter att den diskussion som nu måste ske mellan Uppsala kommun och socialstyrelsen också kommer att inrymma de ytterligare frågor som Berith Eriksson här har tagit upp. Jag har svårt att se hur den direkta frågan om lagstiftning kan kopplas till det påtalade missförhållandet. Däremot kan jag om lagstiftningsfrågan allmänt sett säga att vi diskuterar den just nu. Det handlar, som jag även tidigare har sagt, om att lagstifta om barnens rätt till en plats i barnomsorgen generellt, som en bekräftelse på att vi har nått målet enligt riksdagens beslut. Den andra aspekten är huruvida ett besked om lagstiftning skulle kunna medverka till att driva på utvecklingen och utbyggnaden i kommunerna ytterligare. Vi är inte färdiga med den frågan. Diskussionerna pågår, och det finns mycket att säga om just detta.
Herr talman! Jag är glad över att få höra att det vidtagits åtgärder i fallet med Uppsala kommun. Lagstiftningen skall vara likadan som för skolan. Det finns, vad jag kan erinra mig, inga sådana här försök till konster ute i kommunerna för att få mer statsbidrag till skolan. Jag tror att man måste gå samma väg när det gäller barnomsorgen. Barnomsorgen skall vara en självklar rätt för alla, och därför behövs samma slags lagstiftning som för skolan. Detta måste naturligtvis också kombineras med ersättningen, så att vi får ett annat system för att ersätta kommunerna för barnomsorgen.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig vad regeringen avser att göra för att barn skall få bättre kunskap om, och möjlighet att utnyttja, sina rättigheter i samhället. Undervisning om barns rättigheter är ett obligatoriskt kursmoment i undervisningen i samhällsorienterade ämnen i grundskolan. Kursmomentet finns med på samtliga stadier. Demokratins principer och övriga demokratifrågor är på motsvarande sätt obligatoriska kursmoment för samtliga stadier. Det är ett av skolans övergripande mål att ge barn och ungdom en demokratisk fostran. En viktig förutsättning för en sådan fostran är att skolan själv fungerar på ett demokratiskt sätt. I grundskoleförordningen finns bestämmelser om elevers möjligheter att praktiskt utöva sina demokratiska rättigheter i skolan. I propositionen om skolans utveckling och styrning har regeringen redovisat vissa ytterligare åtgärder för att skapa ett stärkt inflytande för elever och föräldrar. Propositionen bifölls i detta stycke av riksdagen den 8 februari i år.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Jag har tagit upp barns utsatthet i samhället. Jag anser att barn i vårt samhälle inte ges tillräckligt med kunskaper om sina rättigheter, sitt lagliga skydd, och att de inte heller ges tillräckliga kunskaper om hur de skall kunna få hjälp och stöd. Jag anser också att grundskolan på ett systematiskt sätt, som en del av undervisningen, skulle ta upp detta. Självklart grundar sig min interpellation på kunskapen om att så inte sker i dag. Därför måste jag säga att svaret gör mig besviken och fundersam. Statsrådet svarar att undervisningen om barns rättigheter redan är ett obligatoriskt moment på samtliga stadier. Men i grundskolans kursplaner talas det allmänt om vikten av demokratisk fostran. Det är uppenbarligen också det som ministern i sitt svar redogör för. Också elevers möjligheter att praktiskt utöva sina demokratiska rättigheter i skolan är, enligt min mening, otillräckliga i dag. Men det är inte det min interpellation handlar om. Det saknas ett tydligt moment i kursplanen om barns rättigheter. Barns rättigheter är ett känsligt kapitel, därför att det så nära rör relationen barn-föräldrar. Det förutsätts att barnens rättigheter bevakas och skyddas av föräldrarna, men så är inte alltid fallet. Vi vet ju, även om vi ofta undviker den obehagliga kunskapen, att barnmisshandeln i vårt land ökar. Tusentals barn utsätts faktiskt varje år för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Hur många barn vet t.ex. vad som står i föräldrabalkens 6 kap. 1 §? Det står så här: ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” Jag undrar just i hur många skolor man redogör för detta och berättar för barnen att det står så här i lagen. Fysiskt och psykiskt våld mot barn är kanske det mest grava och allvarliga exemplet på barns utsatthet. Men det brister ofta även i mer vardagliga situationer när det gäller respekten för barnen och deras grundläggande rättigheter. Vilka rättigheter har t.ex. barn i familjedaghem? Vilka rättigheter har adopterade barn? Vilken arbetsmarknadslagstiftning gäller för barn? Vad säger socialtjänstlagen om barns villkor och rättigheter? Vilka rättigheter har barn i samband med skilsmässa? I dag bor 60 20 av tonåringarna inte längre i sin ursprungsfamilj. Det är alltså ett mycket betydande problem och en mycket vanlig händelse för barn att föräldrarna skiljs. Det borde också vara självklart att barnen fick gedigen kunskap om sina egna rättigheter i sådana situationer. Det sker i dag i skolans undervisning ingen systematisk genomgång av de här aspekterna om barns rättigheter. Jag tror att det beror på att vi sätter alldeles för liten tilltro till barns eget ansvar och deras förmåga att själva kunna ta hand om sig. Alltför mycket betraktar vi fortfarande barnen som föräldrarnas egendom. Utöver att ge kunskap om detta, måste skolan också berätta om vart man vänder sig med olika frågor. Hur kontaktar man en socialarbetare? Vilken sekretess arbetar socialsekreteraren under när det gäller barnen? Vad är PBU? Kan jag själv beställa tid hos doktorn, osv.? Allt detta är enligt min mening eftersatta områden. I den mån de tas upp i skolan är det framför allt tack vare enskilda lärares ambitioner. Listan kan göras lång över de angelägna kunskaper som barn inte får om sina rättigheter. Jag tror att det är mycket viktigt att vi får en förändring till stånd. Nu när jag har förklarat innebörden av min interpellation litet bättre vill jag fråga: Tror inte också statsrådet att det återstår mycket att göra på det här området i skolan?
Herr talman! Det vore mig främmande att i den här diskussionen ge uttryck åt den uppfattningen att svensk skola skulle vara färdig med den här frågan i den meningen att vi inte kan bli bättre. Det är självklart att vi kan bli det. Ett uttryck för en sådan strävan är den skolpolitiska proposition som riksdagen tog ställning till så sent som i februari månad. Där fanns exempelvis det inslaget med att vi tilltror barn stor förmåga att delta i skolans planeringsarbete liksom det inslaget att vi också på lågstadiet och mellanstadiet låter eleverna få plats i arbetsenheterna och delta i arbetslagens planering. Det tycker jag är exempel som visar i vilken riktning utvecklingen hela tiden går. Jag kan också säga att svensk skola vid en internationell jämförelse på det här området nog saknar motstycke i vad gäller styrdokumenten och sättet att där framhålla vikten av att just de aspekter som Annika Åhnberg tagit upp behandlas i undervisningen. Grundskolans läroplan innehåller inte bara allmänna mål och riktlinjer där dessa saker utvecklas. Jag vill uppmärksamma Annika Åhnberg på att hon också bör gå till kursplanerna i den läroplan vi har. Jag vill citera vad som står på s. 122. Under rubriken ”människan” står följande: Barnens rätt: Något om lagar och förordningar som gäller barnen själva. Barnens rätt — de mänskliga rättigheterna: Enligt vad som anges för lågstadiet och mellanstadiet. Något om familjelagstiftning. Hur bestämmelserna om de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige och andra länder. Särskild tyngdpunkt på barns situation. Eftersatta grupper och åtgärder mot diskriminering i alla dess former.” Detta står alltså i gällande läroplaner. Jag kan hitta fler formuleringar och exempel. Vi saknar alltså inte stöd för en undervisning och ett agerande i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck i Annika Åhnbergs interpellation och inlägg. Däremot är det angeläget att vi som arbetar med skolfrågor också ger stöd åt de lärare som skall omsätta dessa läroplaner i praktiskt arbete i klassrummen och att vi uppmuntrar dem att ta upp denna typ av frågeställningar. Om Annika Åhnbergs interpellation ger kraft och större stimulans i det arbetet tycker jag att det är bra. Jag ställer alltså inte upp på beskrivningen att vi har varit passiva eller underskattat detta ämnesområde. Däremot delar jag uppfattningen att vi kan bli bättre.
Herr talman! Jag tolkar statsrådet Perssons svar så, att han delar min uppfattning att det finns ytterligare saker att göra på detta område, när han säger att skolan långt ifrån är färdig. Om varje beskrivning i kursplanen, som är av den litet lösa och suddiga karaktär som den statsrådet redogjorde för, skulle leda till att den efterlevdes i skolan i den meningen att lektionstimmar avsattes för den, skulle knappast vår nioåriga grundskola räcka till för detta. Därför måste man prioritera. Enligt min mening är dessa moment i undervisningen för lågt prioriterade. Om man skulle kosta på sig att göra en undersökning av på vilket sätt de moment som statsrådet redogjorde för omsätts i praktiken, så tror jag att man skulle finna att det är mycket varierande mellan olika skolor och mellan olika lärare, beroende just på enskilda lärares ambitioner. Jag är inte ensam om den här uppfattningen. Jag har diskuterat det här problemet med många — såväl lärare och elever som andra. Jag tror att det behövs tydligare anvisningar för att barn skall få den kunskap om sina rättigheter som de har rätt att kräva.
Herr talman! De moment i kursplanen som jag redovisade är en typ av moment som är starkt vägledande i skolan och i de enskilda klassrummen. De här sakerna behandlas av de lärare som följer våra läroplaner. Jag tycker också att vi skall akta oss för att så tvärsäkert som Annika Åhnberg gör beskriva vad som händer och sker i vår skola i dag. Det skulle vara intressant att veta vilket stöd Annika Åhnberg har för att göra den typen av generella uttalanden som hon nu gör om den svenska skolan. Uttalandena kan grunda sig på egna erfarenheter, och de är nog så goda, men om man för den här typen av debatt i Sveriges riksdag, bör man kanske också kunna ge grunden för de svepande omdömena om lärarnas insatser på det här området. Jag känner inte igen bedömningen av lärarnas insatser, och därför skulle jag vilja veta var Annika Åhnberg hämtar stöd för sin karakteristik av arbetet i skolan.
Herr talman! I och för sig har jag väl en del personliga erfarenheter eftersom jag har sex barn, varav en del går i skolan, men jag delar statsrådets uppfattning att man i en riksdagsdebatt inte skall grunda sig enbart på sina egna personliga erfarenheter. Därför har jag lagt ner ganska mycket tid och energi på att diskutera den här frågan med lärare, med elever, med sådana som utbildar lärare och med många andra människor. Jag har funnit att min uppfattning stämmer överens med deras, att detta är ett försummat moment i undervisningen. Jag vill därmed inte påstå att det är det i exakt varenda klass i varenda skola i Sverige, men jag vill påstå att de saker som jag redogjorde för i mitt första inlägg är sådana kunskaper som i dag inte i tillräcklig omfattning beaktas i grundskolans undervisning. Jag tror inte att det är någon större idé att statsrådet och jag står här och hävdar våra olika uppfattningar. Jag tycker att det skulle vara bättre om vi kunde ta vara på den början till en gemensam uppfattning som fanns om att det, även om den svenska skolan är bra, finns mer att göra på det här området.
Herr talman! Jag tar fasta på Annika Åhnbergs senaste inlägg. Det finns anledning att lyfta fram vad som är bra i skolan och ge skolan beröm för det. Det finns anledning att säga att vi har en läroplan som faktiskt ger utomordentligt bra vägledning för arbetet i skolan. Det finns också anledning att säga att arbetet inte överallt är upplagt på ett sådant sätt att det, trots detta som jag nu nämnt, är tillfredsställande. De skolorna och de klassrummen skall vi försöka hitta och ge ytterligare stöd i arbetet med dessa viktiga frågor. Jag vill återigen säga att vi skall ta tag i det arbetet utifrån den utgångspunkten att den svenska skolan i detta avseende internationellt sett intar en särställning. Vi får nog söka över hela världen för att hitta en läroplan som så entydigt lyfter fram barnens rätt och ett demokratiskt arbetssätt i skolan som läroplanen för den svenska grundskolan gör. Det skall också sägas i en sådan här debatt, för det ger faktiskt perspektiv åt frågan också i det avseendet.

Herr talman! Konsumentfrågorna och konsumentpolitikens utformning tilldrar sig ett allt större intresse. I debatten efterfrågar konsumenten kvalitet på produkterna och innehållsdeklarationer främst på matvaror. Livsmedelsverket har äntligen förstått kraven, långt efter det att handeln på egen hand börjat införa symbolmärkning på livsmedelsprodukterna. Nu kommer den gröna symbolen med nyckelhålet för fettsnåla och fiberrika varor. Justitieministern har också efter starka krav från oss i folkpartiet beslutat att ändra på sekretesslagstiftningen angående den tillsynsverksamhet som miljöoch hälsoskyddsnämnden utför. Det innebär att rapporter om dålig livsmedelshygien eller miljöfarliga utsläpp äntligen blir offentliga. Allt detta är bra, och det syns att opposition lönar sig. Det är ovanligt många motioner och nära 40 yrkanden som avspeglar konsumentintresset i riksdagen när det gäller de beslut vi i dag skall fatta. Herr talman! Den internationella konsumentdagen uppmärksammades förra veckan. Det kan därför vara lämpligt att påminna om att det förflutit 27 år sedan president John F. Kennedy för USA:s befolkning proklamerade de fyra rättigheterna för konsumenterna — rätten till säkerhet, rätten till information, rätten att välja och rätten att bli hörd. Den internationella konsumentrörelsen har destutom tillagt ytterligare fyra rättigheter, nämligen rätten till gottgörelse, rätten till konsumentutbildning, rätten att få sina grundbehov tillfredsställda och rätten till hälsosam miljö. Ställer vi i Sverige upp bakom kraven? Är t.ex. rätten att välja så självklar i vårt land? Tyvärr kan jag inte svara ja på den frågan. Vii folkpartiet talar om att det i huvudsak finns tre fronter att attackera för att stärka konsumenternas ställning. Ett av de områden vi prioriterar är en reformering av den offentliga sektorn. Syftet är att öka valfriheten för medborgarna inom områden som vård, omsorg, utbildning, etermedia, teletjänst, m.fl. offentliga sektorer. Här vill vi försöka stimulera till enskilda initiativ. Vi anser att här saknas rätten att välja i vårt land — en av konsumenternas rättigheter i USA. Den debatten kommer säkert att föras vid annat tillfälle, men jag vill slå fast att det också är en av konsumentens rättigheter att välja. Konsumentskyddet i vårt land borde gälla också för den offentliga sektorn. Herr talman! Jag nämnde att vi ville attackera tre fronter för konsumentens bästa. Offentlig sektor har jag nämnt och kommer här att mer ingående beröra de två övriga områdena, nämligen marknadsekonomi — mera marknadsekonomi — samt konsumentutbildning och konsumentupplysning. När vi i folkpartiet talar om mer marknadsekonomi vill jag påminna om att vi liberaler alltid har slagit vakt om marknadsekonomin som vi ser den — en socialliberal marknadsekonomi. Inget annat system värnar tillnärmelsevis på samma sätt om konsumenternas intresse och önskemål. Och där finns fyra viktiga hörnstenar: privat äganderätt, näringsfrihet, en fri och sund konkurrens och en skattepolitik som stimulerar i stället för hämmar. Vi vet att utrymmet för enskilda initiativ finns i marknadsekonomin, och där verkar konsumenter, företag och organisationer inom vissa spelregler. Vi bekämpar den socialistiska detaljstyrningen. En fri och sund konkurrens med mångfald gynnar konsumenten. Det blir konsumentens köpval som bestämmer produktionen, ty genom den fria konkurrensen — etableringsfrihet, frihandel — skapas förutsättningar för det vi som liberaler eftersträvar: valfrihet, prispress, utveckling och anpassning. I vår modell för en bra konsumentpolitik, med sikte på konsumentens bästa, vill vi därför undvika lagstiftning och systematiskt sträva efter ett samspel mellan produktion och konsumtion med frivilliga överenskommelser. Där ligger också enligt vårt förmenande frågan om affärstiderna. Förståelse för och kunskap om konsumenternas föränderliga behov är avgörande även för handelns överlevnad, särskilt som svensk handel i så stor utsträckning bygger på småföretagsamhet. Här går en klar skiljelinje mellan liberal och socialdemokratisk konsumentpolitik. Den nyligen tillsatta utredningen, som skall se över handelns öppettider, är helt onödig. Konsumenten vill handla på kvällar och helger, och det har handeln ställt upp på. De fria affärstiderna måste behållas, inte minst med tanke på barnfamiljer och människor med oregelbundna arbetstider. Det finns hos socialistiska politiker — ja, även hos en del miljöpartister — en förmyndarattityd som innebär att man ofta vill tillgripa politisk styrning för att trycka på andra människor sina egna värderingar om lämpliga eller olämpliga produkter och livsstilar. Vi har en annan utgångspunkt. Vi utgår från en valfrihet — att inte styra. Vi värnar bäst om konsumentintresset genom att erbjuda alternativ. Det går inom den fria sektorn; däremot är den offentliga än så länge alltför monopolinriktad. Vi kommer att agera för en förändring även där. Att låta konsumenten välja vara utifrån kvalitet, pris, hållbarhet med korrekt information anser vi vara att sätta konsumentintresset i fokus. Men här saknas som sagt den offentliga sektorn. Det är självklart att konsumenten måste ha kunskap/utbildning för att göra de viktiga valen på marknaden. Vi vill medverka till att förbättra informationen och kunskapen — inte reglera och styra. Av denna anledning har vi i vår partimotion en rad viktiga yrkanden som behandlas i detta lagutskottets betänkande och vars innebörd är att erbjuda konsumenten instrumenten att fördjupa sina kunskaper om varornas kvalitet och om tillgång till jämförande produktinformation med ett lättillgängligt system — videotex — och därmed flytta fram positionerna. Det finns hjälpmedel, och vi konsumenter bör använda oss av de system som står oss till buds. Konsumenten, den minsta enheten i vårt samhälle, blir därmed bättre informerad och kan bättre hushålla med sina och samhällets resurser. Utbildningen i skolan är synnerligen viktig, och den vill vi slå vakt om och fördjupa kunskaperna hos eleverna. Men den debatten hör inte hemma här. Det är också på sin plats att här nämna vikten av det regelverk som står till konsumentens förfogande. Jag tänker på konsumentverket, allmänna reklamationsnämnden, NO, SPK och de viktiga lokala konsumentnämnderna. Det är inte minst hos konsumentvägledaren som den viktiga rådgivningen sker. Eftersom detta är en kommunal angelägenhet är det kommunpolitikernas uppgift att värna om både kvalitet och kompetens ute i kommunerna. Budgetrådgivningen till den enskilde konsumenten kan betyda att samhället i det långa loppet spar stora pengar både för individen och för samhället i stort. Vi har också i vår partimotion framfört en rad förslag för att öka konsumentupplysningen genom ökad varuprovning, varudeklarationer, teledistribuerad varuinformation, prismärkning samt ett ökat anslag till allmänna reklamationsnämnden. För att ta det sista först vill jag säga att vi anser att allmänna reklamationsnämnden redan kommande budgetår bör få resurser för att lösa tvister mellan fastighetsmäklare och köpare. Riksdagen beslutade i höstas om en översyn av lagen om fastighetsmäklare. En brist ansågs vara att det saknades alternativ till domstolsprövning. Då framfördes krav om ett institut. Från folkpartiets sida, med instämmande av moderaterna precis som Ewy Möller här nämnde, vill vi därför redan nu föra fram kravet att tillåta allmänna reklamationsnämnden att påbörja verksamheten med tvistelösning. Vi föreslår ett resurstillskott för att nämnden därmed kan bistå de konsumenter som råkat illa ut och behöver en kvalificerad hjälp, som allmänna reklamationsnämnden verkligen kan erbjuda. För den enskilde kan tvister röra sig om stora pengar. Jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 1 och därmed avslag på utskottsmajoritetens förslag om finansiering med särskilda medel av den lokala reklamationshanteringen. Vi anser att allmänna reklamationsnämnden centralt har de bästa kvalifikationer att utföra tvistelösningar för de enskilda konsumenterna. Herr talman! Jag har tidigare talat om viktiga förutsättningar för en socialliberal marknadsekonomi. Jag anser att prissättningen har flera viktiga funktioner, bl.a. att informera producenter och konsumenter om den samhällsekonomiska kostnaden för och nyttan av olika varor. Subventioner, punktskatter och differentierad moms innebär en konsumtionsstyrning. Konsumenten får inte genom priserna en korrekt information. Ingrepp i den fria prisbildningen såsom prisstopp, som ju livligt har förekommit under den socialdemokratiska regeringstiden, anser vi bara får förekomma vid absolut exceptionella förhållanden. Vi vänder oss också mot andra ingrepp detaljhandelsverksamhet, som det klåfingriga förslaget häromåret om att förbjuda extrapriser. Prissättning är ett viktigt konkurrensmedel inom handeln och bör finnas kvar. Jag tycker att ”röda lappar” skall ses som ett konkurrensmedel, men självklart inom ramen för och enligt det system av överenskommelser som träffas mellan konsumentverket och branschen, inte som ett system som skall tillämpas permanent på en vara. Detaljreglera inte detaljhandeln! Det är detta budskap som jag vill lämna. Det är svagt av utskottsmajoriteten att den inte har en åsikt utan vill vänta på vad utredningen om konkurrensförhållandena eventuellt skall tycka. Vi här i riksdagen skall ha en åsikt, och den skall uttalas klart. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. I frågan om prismärkning och prisinformation har det uppstått lätt turbulens. Jag vill därför klart deklarera att folkpartiet inte efterfrågar en lagstiftning på området. Vi tror att branschen och konsumentverket skall kunna träffa en frivillig överenskommelse även på detta område. Priset på varan är en synnerligen viktig del i handelns information till kunden. När nu en ny teknik alltmer gör sitt intåg i butiken i form av kodläsande datakassor och kassakvitton som skall vara tydliga med text och siffror, uppstår självfallet diskussion om den tidigare prismärkningen. Men även handeln inser att prisinformationen måste fungera. Tyvärr slarvas det i alltför många butiker. Vissa datakassor ger inte heller alltid en fullständig information. Men det finns också utmärkta välskötta butiker, som t.ex. den i Viksjö som jag besökte i måndags — en fantastiskt välordnad butik med klar prismärkning på varorna. Med tydliga hyllkantsetiketter, med jämförpriser och den gröna symbol märkningen för fettsnåla produkter tillgodoses en del av kraven på prisinformation. Sedan bör handeln ställa upp med märkpenna om prislappen saknas. Det allra bästa konkurrensmedlet för handeln är att varorna är prismärkta med varuetikett, prisskylt eller prislapp. I en vanlig livsmedelsbutik kan man fördela sortimentet i tre olika varugrupper i fråga om prisinformation. En tredjedel av varorna är märkta med pris på hylletikett eller prisskylt — mjölk, mejerivaror, öl och läsk. En tredjedel är förpackade färskvaror som ost, grönsaker och kött — alltid märkta med prisetikett direkt på varan. En tredjedel är specerier, konserver, hårt bröd, och där finns priset oftast på hylletikett och ibland på prislapp. Det är när det gäller den senare gruppen som det råder delade meningar om huruvida prisinformationen fungerar. Nu tillsätts en utredning om konkurrensförhållandena i den svenska ekonomin, och denna utredning har fått till uppgift att överväga frågan om prisinformation. Vi anser att det är en onödig omväg. Här bör överenskommelse träffas mellan branschen och konsumentverket. Även på ett annat område krävs bättre prisinformation, nämligen i fråga om skyltfönstren. Där krävs skärpning. Jag yrkar bifall till reservation 5. Konsumentinformation i form av varuprovningar och varudeklarationer och datastyrd konsumentinformation utgör väsentliga inslag för att konsumenten skall kunna göra sitt fria val med väl underbyggd kunskap. Att före köp kunna jämföra olika varors egenskaper och kvaliteter bidrar till en god hushållsekonomi. Konsumentverkets varuprovningar, som till största delen utförs på uppdrag, är utmärkta. Men för att varuprovningarna skall kunna utvidgas till att även omfatta området utanför ren uppdragsprovning — det finns ju många produkter som inte fabrikanterna själva vill prova — borde konsumentverket mer prioritera detta område. Vi anser att jämförande provningar i det långa loppet bidrar till bättre produkter — på samma sätt som ett system med varudeklarationer, som vi anser borde införas. I Sverige fanns redan på 50-talet en varudeklarationsnämnd, som startade som en ideell förening. Totalt fanns då drygt hundratalet varudeklarationsnormer för livsmedel, kläder, heminredning och husgeråd. VDN-systemet innebar att tillverkarna blev mer medvetna om de krav som ställdes på deras produkter, och konsumenterna fick god vägledning inför valet av produkt. Men VDN-märkningen försvann på 70-talet. Nu har symbolmärkning kommit på livsmedel, och det är bra, men vi vill gå ytterligare ett steg. Vi anser att konsumentverket bör få i uppgift av regeringen att initiera ett samarbete med branschorganisationerna för att åstadkomma en frivillig standardiserad varuinformation även inom andra varugrupper än livsmedel, på samma sätt som i dag sker med Möbelfakta. Den teledistribuerade varuinformationen ser vi också som ett viktigt verktyg för konsumenten. Vi vet att det kan vara svårt att överblicka alla utbud som finns på dagens marknad. Med bl.a. videotex och text-TV, kompletterat med teleprogramvara, kan viktig jämförande information om varor och tjänster ställas till konsumentens förfogande. Vi menar att konsumenten inte enbart skall behöva vända sig till en konsumentvägledare utan genom detta system själv kunna plocka fram fakta. Det har bedrivits försök med varuinformation direkt till ett antal hushåll i Västerås, vilket visat sig vara en fullt framkomlig väg. I Frankrike är systemet väl förankrat. Samverkan måste ske med konsumentverket för att utvidga verksamheten, och det borde finnas goda möjligheter att bilda lokala konsumentföreningar och intressegrupper i arbetet med att få fram mer videotexinformation. Tänk om vi fick en publicering av sammanställningar av tester från Råd och Rön, tidningen Vi eller ICA-kuriren! Nog skulle det underlätta för oss konsumenter! Vi vill att konsumentverket skall gå vidare med sin 1987 påbörjade försöksverksamhet och dessutom göra utvidgade prov med videotex. Jag yrkar bifall till reservationerna 7, 8 och 9. Helt kort vill jag beröra produktsäkerhetslagen, som tillkom i höstas.

Vi anser att det i första hand är handeln som skall svara för uppgifterna, utom i fråga om direkta märkesvaror, då det ankommer på tillverkaren eller importören att återkalla varan. Ett åläggande bör i första hand riktas mot den som i egenskap av tillverkare eller importör har det faktiska ansvaret för produkten. Det är endast om det bedöms att ett sådant åläggande inte kan ge avsedd effekt som ett åläggande kan riktas mot detaljist eller grossist. Jag yrkar bifall till reservation 13. Enligt motionären Nic Grönvall bör den konsumenttekniska nämnden avskaffas. Det anser inte folkpartiet. Däremot ställer vi oss starkt kritiska till nämndens sammansättning. Vi har i vårt konsumentpolitiska program lyft fram vikten av brukarmedverkan, som skett genom initiativ från bl.a. Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Om den nämnd som tillkommit på regeringens initiativ innebär det bästa sättet att tillvarata brukarinflytandet, det vet vi inte. Men vi anser att det bör ske en utvärdering och att framför allt nämndens sammansättning bör granskas. Avslutningsvis vill jag beröra problemen med våldsleksaker. Det är förvånande att inte en branschöverenskommelse har kunnat träffas mellan konsumentverket, barnmiljörådet och branschen. Redan förra året hade lagutskottet en omfattande diskussion om den förnedrande försäljningen av våldsleksaker, framför allt våldsförhärligande dataspel. Vi genomförde en hearing med berörda parter. Vår inställning i folkpartiet är att man så långt möjligt skall undvika lagstiftning. Men sker inte en förbättring, måste starkare medel användas. Dåliga varor hör inte hemma på den svenska marknaden, framför allt inte i barns och ungdomars värld. Ökad information till föräldrar kan öka medvetenheten hos berörda personer och måste kunna leda till en sanering av utbudet av framför allt dataoch TV-spel med våldsinslag. Folkpartiet instämmer därför i kravet om att ge regeringen till känna vad utskottet anser och att det skall ankomma på regeringen att närmare överväga vilka åtgärder som skall vidtas för att öka informationen på detta område. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där folkpartiet finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Konsumentpolitiken bör enligt centern skapa förutsättningar för enskilda konsumenter att medvetet och effektivt kunna hushålla med resurserna och kritiskt kunna välja bland utbudet av varor och tjänster. Konsumentpolitiken betyder därför synnerligen mycket för de enskilda hushållens ekonomi. Kunniga och medvetna konsumenter kan även genom att ställa krav på produkters tillverkningsmetoder och innehåll påverka tillverkare och producenter. Konsumenterna kan därigenom bl.a. bidra till att miljöriktigare produkter framställs. Vad medvetna konsumenters efterfrågan kan betyda för tillverkningsmetoder och produktutbud är den mycket snabba övergången till efterfrågan på oblekt papper ett bra exempel på. Utbildningen i konsumentkunskap är synnerligen viktig för att de som tillhör den unga generationen skall få tillräckliga kunskaper för att som framtidens konsumenter kunna bidra till en både ekonomisk och miljöriktig utveckling. Centerpartiet har därför i olika sammanhang krävt att utbildningen i konsumentkunskap skall vara omfattande i vårt utbildningssystem. Det har också gällt bevarande av såväl konsumentteknisk linje på gymnasiet som lanthushållsskolorna. Då det var fråga om att informera konsumenterna betydde hemkonsulenterna på länsnivå mycket. Vi motsatte oss därför indragning av denna värdefulla verksamhet. När det gäller konsumenternas möjlighet att hävda sina rättigheter och få ersättning för skador och förluster betyder den konsumentpolitiska lagstiftningen och olika skadeståndsregler mycket. Centerpartiet har inom det området bl.a. krävt att skyddet för den enskilde skall vara lika starkt när motparten är myndigheter och offentlig verksamhet som när motparten är privat näringsverksamhet. Efter det att socialdemokraterna i många år har avslagit dessa krav synes nu regeringen ha insett att åtminstone vissa reformer fordras. Justitieministern skall ju i morgon redovisa regeringens överväganden efter alla avslag i riksdagen, senast i november i fjol. Eftersom de båda föregående talarna har redovisat något av sina resp. partiers grundläggande samhällssyn, vill jag framföra några av centerns principiella synpunkter med avseende på samhällsutveckling och konsumentpolitik. I centern arbetar vi för ett decentraliserat samhälle med en rättvis fördelning av landets resurser och spridning av boende, arbetstillfällen och service. Vi arbetar för ett samhälle med fri konkurrens och valfrihet. Därför arbetar vi för ett samhälle med marknadsekonomi som skall ta sociala och miljömässiga hänsyn. Ett sådant samhälle är enligt centern också den bästa grunden för en bra konsumentpolitik. I det betänkande från lagutskottet som vi nu har att ta ställning till behandlas dels anslag till konsumentverket, marknadsdomstolen och allmänna reklamationsnämnden, dels 27 motioner, varav 3 från centern. Jag avser att främst uppehålla mig vid de spörsmål som tas uppi de tre centermotionerna, men jag vill även ta upp några andra frågor. I vad gäller anslagen till de nämnda myndigheterna vill jag erinra om vikten av att det i budgetpropositionen ges en rättvis redovisning av resp. myndighets anslagsframställning, så att vi riksdagsledamöter kan göra jämförelser mellan myndigheternas framställningar och vad regeringen föreslår. När det gäller allmänna reklamationsnämnden hade nämnden -— vilket dock inte kan utläsas av budgetpropositionen — begärt anslag för prövning av fastighetsmäklartvister. Oberoende av om detta krav borde tillgodoses eller inte har vi i utskottet enhälligt i anledning av det inträffade understrukit vikten av att det i budgetpropositionen lämnas alla uppgifter som erfordras för bedömningen av anslagsframställningarna. En av de grundläggande förutsättningarna för att en konsument skall kunna göra sakliga bedömningar vid inköp är information om dels varans pris, dels varans innehåll och lämplighet att använda i olika situationer. Frågan om prismärkning av varor har behandlats flera gånger av riksdagen. Handelns datorisering får inte leda till att prisinformationen försämras. Konsumenterna skall ha rätt att ställa krav på tydlig prismärkning, direkt på varan eller på hyllkanten. De brister som nu förekommer måste undanröjas genom påverkan, självsanering och frivilliga överenskommelser inom branschen. Med hänsyn till vikten från konsumentpolitisk synpunkt av tydlig prismärkning har vi från centerns sida ställt oss bakom reservation 5 i vilken yrkas på ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att konsumentverket ges i uppdrag att på nytt ta upp prismärkningsfrågorna med handelns representanter för att söka åstadkomma bättre prismärkning. Extrapriserna är en annan fråga som behandlas i betänkandet. Även i år har det nämligen väckts en motion om detta. I fjol hade utskottet att behandla dels en socialdemokratisk motion med krav på lagstiftning mot extrapriser, dels två folkpartimotioner med krav på ett riksdagsuttalande mot inskränkning i rätten att tillämpa extrapriser. Som framgår av det särskilda yttrande som vi centerpartister har fogat till betänkandet anser vi inom centern att riksdagen, i avvaktan på frågans vidare prövning, inte nu har anledning att göra något uttalande i frågan. Vi betonar emellertid att vi inte kommer att godta en lagstiftning som skulle innebära ett förbud mot extrapriser, eftersom vi ser systemet med extrapriser som ett acceptabelt konkurrensmedel. Samtidigt påpekar vi att vi anser det närmast självklart att ”avarter” inom extraprissystemet måste motverkas både genom åtgärder av branschen och genom myndigheternas medverkan. Jag vill nu, herr talman, övergå från pristill produktinformationen. Produktinformationen är ju en annan viktig förutsättning för att konsumenterna skall kunna göra bedömningar inför ett köp. I en centermotion har vi tagit upp frågan om information om livsmedlens innehåll och användbarhet. Konsumentverkets uppgift är bl.a. att ”utföra eller låta utföra undersökningar av olika varor, tjänster och andra nyttigheter” och ”att informera konsumenterna om för dem väsentliga fakta och förhållanden”. Men detta gäller inte livsmedel, trots att livsmedlen både väger tungt i en familjs budget och mer än något annat torde ha betydelse för människors hälsa. Från centerhåll begärde vi redan i fjol att konsumentverket i samråd med livsmedelsverket skulle påbörja ett konsumentinformationsarbete på livsmedelsområdet med inriktning dels på ursprungsmärkning, dels på innehållsdeklarationer, dels också på information om användningsområde, och eventuella begränsningar därav. Motionen avslogs då, varför vi har återkom mit med motsvarande krav i år. Vi anser att det bör vara en rättighet att få kännedom om livsmedlens verkliga innehåll och ursprungsland, och även om deras lämplighet. Exempelvis är det för allergiker viktigt att få information om kött kan innehålla antibiotikarester. Det kan vidare vara viktigt för konsumenterna att få information om huruvida visst kött bör konsumeras först efter upphettning. Inte heller är det oväsentligt för konsumenterna att få kännedom om huruvida livsmedel innehåller tungmetaller, liksom restsubstanser av tillväxthormoner. Vi anser att konsumentverket, på samma sätt som verket har att informera om andra varors lämplighet, innehåll och användningsområden, bör ha vissa skyldigheter även när det gäller livsmedel. Som jag nyss har framhållit betyder livsmedlen synnerligen mycket för människors hälsa och hushållens ekonomi. Samtidigt vill jag betona att konsumentverket är det organ som har den bästa kunskapen om hur information skall lämnas. I en annan centermotion tas frågan upp om vikten av varudeklaration om produkter som innehåller miljöfarliga ämnen. Motionärerna konstaterar att det på marknaden finns en stor mängd varor, som trots att de kan misstänkas innehålla miljöskadliga ämnen inte är försedda med varudeklaration. Detta gäller trots att miljöintresset bland enskilda har ökat markant. I motionen tas upp frågor om både uppgifter av betydelse för allergikänsliga konsumenter och uppgifter om vilka t.ex. tvätt-, diskoch rengöringsmedel som man bör använda för att minska de miljöfarliga utsläppen. Från centerns sida anser vi det angeläget både från allmän miljösynpunkt och för den enskilde att allmänheten får tillgång till information i form av varudeklaration om miljöskadliga ämnen i olika produkter. Vi har följt upp motionen med reservation 12 i betänkandet. Herr talman! Frågan om åtgärder mot försäljning av våldsleksaker har i år, liksom tidigare år, föranlett flera motioner, bl.a. en från centern. Jag vill uttycka min tillfredsställelse över att vi i lagutskottet står eniga bakom en kraftfull skrivning, där vi framhåller, att om inte överenskommelser om erforderliga åtgärder kan uppnås genom förhandlingar mellan barnmiljörådet och branschen, återstår endast lagstiftningsalternativet. Med anledning av centermotionen framhåller vi dessutom det ansvar den icke organiserade handeln måste ta, om branschorganisationerna förbinder sig att inte saluföra våldsleksaker och dataoch TV-spel med markanta våldsinslag. Jag hoppas verkligen att utskottets tveklösa skrivning skall leda till att våldsleksaker och dataspel med våldsförhärligande inslag skall komma bort ifrån marknaden, så att barn och ungdom slipper utsättas för dessa leksakers och spels negativa påverkan på värderingar om vad som är rätt och orätt i relationerna mellan människor. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 3, 5, 9, 10, 12 och 13 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! För tre år sedan, våren 1986, fattade riksdagen beslut, som bl.a. innebar att den kommunala konsumentverksamheten skulle ges hög prioritet inom konsumentpolitiken. Konsumentpolitisk verksamhet skulle inrättas i alla kommuner, och de lokala konsumentmyndigheternas arbets uppgifter och myndigheternas samarbete med andra intressenter skulle ges större omfattning. Även på annat sätt betonades hur viktigt det är med lokal konsumentvägledning. Nu har tre år gått, och trots alla dessa vackra utfästelser och målsättningar är vi långt ifrån att ha konsumentvägledning överallt i landet. Skillnaderna mellan olika kommuner är mycket stora. I några är konsumentvägledningen väl utbyggd, med kunniga och välutbildade informatörer, som står till kommuninvånarnas tjänst. Där är den lättillgänglig och har öppettider som passar konsumenterna. I andra kommuner kan ”konsumentvägledningen” bestå i att en redan hårt belastad socialsekreterare fått som extra arbetsuppgift att också fungera som konsumentvägledare. I några kommuner finns det över huvud taget ingen konsumentvägledning alls. Det här är naturligtvis orättvisor och skillnader som drabbar konsumenterna. Orättvisorna kommer att bestå så länge konsumentpolitiken inte är en obligatorisk uppgift för kommunerna. Vpk:s förslag om lagstadgad kommunal konsumentvägledning är det enda sättet att garantera alla människor, oavsett var de bor här i landet, tillgång till kvalificerad konsumentvägledning. Otvivelaktigt behövs detta. Det är mycket länge sedan marknadens parter —- köpare och säljare, eller konsument och producent — hade ett jämnstarkt och likvärdigt förhållande. Jag vill påstå att det nu är regel att konsumenterna befinner sig i underläge i denna maktkamp. Dagens varuoch tjänstemarknad är mycket komplicerad, och den kräver både specialkunskaper och tid av konsumenterna för att de skall ha en chans att tränga igenom den djungel som råder på många områden. Vi är många som varken har kunskaperna, tiden eller de praktiska möjligheterna att kunna avgöra om det vi vill köpa är det rätta eller det vettigaste köpet. Våra val försvåras också av allt skickligare och intensivare marknadsföring och reklam. Det är anmärkningsvärt att somliga anser att vi inte har råd med konsumentvägledning men inte ifrågasätter de enorma summor som omsätts just på marknadsföring och reklam. En aldrig så väl utbyggd konsumentvägledning skulle bara kosta en bråkdel av vad reklamen och marknadsföringen kostar. Uppgifterna för konsumentvägledarna är alltså många. De skall kunna tillhandahålla vägledning åt enskilda konsumenter, ge allmän information i konsumentfrågor samt kontrollera och följa upp hur konsumentoch marknadsföringslagar efterlevs av näringsidkare i kommunerna. Jag vill därför yrka bifall till vpk:s motion om obligatorisk konsumentvägledning. Lagstiftning som syftar till stöd eller skydd för konsumenterna behövs så länge vinstmaximering är ett måste för producenter och säljare. Frivilliga överenskommelser är otillräckliga. Mycket ofta följs de inte, och ibland är de omöjliga att åstadkomma. Tyvärr har vi sett alltför många exempel på detta. Ett flagrant exempel är de överenskommelser som 1979 träffades mellan barnmiljörådet och leksaksbranschen om krigsleksaker. Syftet med överenskommelsen var att begränsa leksaker med utpräglat våldssyfte, men leksaksimportörerna och tillverkarna hittade snart på nya sätt att kringgå överens kommelsens syfte, genom att introducera nya typer av våldsleksaker och spel. De här nya, våldsinriktade leksakerna, som sedan några år finns på marknaden, exempelvis de som skildrar rymdkrig, omfattas inte av överenskommelsens bokstav. Tvärtom har våldsinslagen i leksakerna och spelen blivit allt grövre. Tortyr och människoförakt ingår som självklara och huvudsakliga moment i många av dem. De trivialiserar döden. De förmedlar en rå och förvriden livsstil. Barn utsätts ständigt för aggressioner, förtryck och hot. Genom lek kan barnen bearbeta sina upplevelser och erfarenheter och forma sin verklighet. Men att sätta sådana här våldsleksaker i deras händer är i sig en aggressiv handling mot barnen, ett ytterligare sätt att förgripa sig mot dem. Det borde inte vara tillåtet, liksom det inte heller är tillåtet att aga barn. Våldsutvecklingen bland barn och ungdomar måste motverkas med olika metoder. Det finns inga enkla, formella lösningar för att förhindra en oönskad våldsutveckling, men en åtgärd bland flera är att stoppa marknadsföringen, importen och den inhemska tillverkningen av sådana leksaker och spel där det råa våldet är huvudsaken, som trivialiserar dödande och krig och som skapar nya aggressioner hos barnen. Nu har ett enigt utskott givit leksaksbranschen en sista chans till frivillig överenskommelse. Kan inte en uppgörelse komma till stånd och leksaksmarknaden saneras före årets slut, återstår endast lagstiftning som direkt förbjuder försäljning av leksaker och spel som bygger på våld. När det gäller frågan om könsdiskriminerande reklam är tiden nu verkligen mogen för lagstiftning. Trots kvinnokamp och jämställdhetslag, trots arbetsmarknadsavtal och opinionsbildande arbete, trots forskning och utbildning, går utvecklingen mot verklig jämställdhet långsamt. Den könsdiskriminerande reklamen florerar som aldrig förr och bidrar till att underminera de jämställdhetsmål som samhället faktiskt har beslutat om. Vi i vpk tror inte längre att det går att tala reklammakarna till rätta och på det sättet få bort denna typ av reklam. Med nuvarande marknadsföringslag finns det inte möjlighet att komma åt ens de mest kränkande exemplen. Vi kräver därför en ändring eller ett tillägg i marknadsföringslagen så att könsdiskriminerande reklam förbjuds. Det här är en viktig kvinnofråga. Det finns inte en kvinnoorganisation i detta land som inte i skarpa ordalag har uttalat sig mot könsdiskrimineringen i reklamen. Jag vill verkligen uppmana alla riksdagens ledamöter, kvinnor såväl som män, att se det här ur ett kvinnoperspektiv såsom en viktig jämställdhetsfråga och kvinnofråga som är överordnad partitillhörighet och rösta för reservation 14, där vi kräver lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Avslutningsvis vill jag, herr talman, säga några ord om prismärkning. I åratal har olika rekommendationer prövats som systematiskt har kringgåtts av handeln. Vi i vpk anser att dessa frågor är så viktiga att det inte går att komma till rätta med dem genom att lappa ett ofärdigt system. Här behövs klara och entydiga regler, som utgår från konsumenternas behov. Därför noterar vi med tillfredsställelse att konsumentministern efter ett förslag från vpk har inlemmat dessa frågor i utredningen om konkurrensför hållandena. Vi ser fram mot att frågan kommer att få en bred lösning efter det att utredningen har avslutat sitt arbete. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 14 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är viktigt med en stark konsument. Det har sedan länge varit grunden för näringslivet i Sverige och för konkurrensen. Det är vad de liberala teoretikerna säger, men vi vet att konsumenten i dag blir alltmer oskyddad och behöver hjälp för att kunna välja ordentligt på marknaden. Anpassningen till EG är inte bra för konsumenten, och konsumentskyddet behöver förstärkas av denna anledning. Konsumentverket har i dag en verksamhet som till stor del är inriktad på hushållsekonomin med budgetrådgivning och skuldsanering, vilket är viktigt för många enskilda. Vi har en lag om produktsäkerhet som är alltför begränsad. Man kan bara ingripa om det är fara för människors liv och hälsa, men inte vid fara för miljön och vid mindre skador på människor. Det talas i lagen om bevakning av företagens marknadsföring, men det skall huvudsakligen företas genom egna åtgärder. Allt detta är bra, och vi vill inte minska på något vad gäller konsumentskyddet. Vi vill i stället öka konsumenternas kunskap och få en starkare konsument. En konsument som verkligen är kunnig och medveten är den konsument som har den största makten på marknaden. Det har vi sett genom den revolution som ägt rum det senaste året när det gäller pappersvarorna på butikernas hyllor. Konsumentens krav har förmått tillverkare och säljare att ta fram oblekt och miljövänligt papper i en utsträckning som vi knappt trodde vara möjlig för några år sedan. Det finns tolv kommuner kvar som inte har konsumentrådgivning. Frågan är om man skall tvinga dessa kommuner med hjälp av lagstiftning. Detta är en fråga som vi har diskuterat inom miljöpartiet, och vi har delade uppfattningar. De flesta av oss tror dock inte att en lagstiftning skulle få en riktigt bra effekt när det gäller dessa kommuner. Det har visat sig att sådant inte fungerat särskilt bra när den politiska viljan inte är så stark. Vi hoppas att väljarna i dessa kommuner skall tvinga sina politiker till att på frivillig väg inrätta en konsumentupplysning. En mycket viktig del av konsumentupplysningen i dag är informationen om miljöfarliga produker och effekterna på miljön. Konsumentverkets riktlinjer är inte tillräckligt bra när det gäller detta. Vi i miljöpartiet kommer längre fram att återkomma med förslag till förbättringar på den punkten. Men det finns redan i dag förbättringar som kan göras. Konsumentverket kan samarbeta med livsmedelsverket när det gäller information om livsmedel och deras innehåll. I dag ligger inte denna uppgift på konsumentverket, men det finns där utbyggda kanaler och en organisation som skulle fungera. Vi ansluter oss därför till centerns förslag om att riksdagen skall ge regeringen till känna att ett samarbete mellan konsumentverket och livsmedelsverket bör komma till stånd. Ett annat problem som konsumenterna i dag har i affären är prismärkningen. Det finns regler i marknadsföringslagen, det finns domar från marknadsdomstolen, och konsumentverket har utfärdat riktlinjer till handeln som handeln har gått med på. Ändå märker vi att prismärkningen blir sämre och sämre i affärerna. Detta kommer i kölvattnet efter införandet av streckkodsmärkningen av produkter. Regeringen har nu förutskickat en utredning om konkurrensbegränsning som skall ta upp bl.a. denna fråga, och vi får se vad den kommer fram till. Men i väntan på den utredningen är det mycket viktigt att konsumentverket intensifierar sina ansträngningar för att få handeln att klart och tydligt prismärka varor. Det är ett grundläggande krav att konsumenten skall kunna se vad varan kostar utan att behöva stå och leta, och att konsumenten skall kunna räkna ihop vad varorna i korgen kostar när man skall gå fram till kassan. Man skall kunna jämföra priserna i olika affärer. Vi i miljöpartiet de gröna vill därför att konsumentverket försöker få handeln att rätta sig efter dessa riktlinjer. Om handeln inte gör detta, får vi ta ställning till frågan om lagstiftning efter det att regeringen kommer med sin utredning om konkurrensbegränsning. När man går in i affärer ställer man sig mycket ofta dessa frågor: Vad är detta egentligen? Vad skall det användas till? Var är det gjort? Vilket land kommer det ifrån? Vilket företag är det som gjort den här varan, är det fråga om en multijätte eller en liten tillverkare? Jag själv väljer mycket gärna varor från en mindre tillverkare, vare sig det gäller bröd, öl, kläder eller något annat. Det är i många fall viktigt att veta när varan är producerad och med vilken produktionsmetod. Det är inte bara när det gäller livsmedel som detta kan vara intressant. Denna märkning behövs ur konsumentsynpunkt. Det finns vissa förslag och utredningar som pekar åt det hållet, men vi vill att detta arbete skall skyndas på och att riksdagen skall ge regeringen detta till känna. Ett annat problem inom handeln är massförpackningarna. Om man skall köpa möbeltassar, skruvar och pennor måste man mycket ofta köpa dessa i plastpåsar. Detta är dels fråga om resursslöseri, dels blir man många gånger tvungen att köpa mer än vad man vill ha. Jag är medveten om att det ibland är nödvändigt att dagligvaruhandeln, för att t.ex. kunna tillhandahålla skruvar, förpackar många på en gång för att lätt kunna sälja och lagerhålla varorna. Men detta har blivit alltför vanligt, och konsumenten blir bunden av det. Vi vill därför att det skall ingå i uppdraget till den utredning som nu skall tillsättas om konkurrensförhållandena att se på problemet med massförpackningarna och hur de inverkar på konkurrensförhållandena. Sedan kommer vi till reklamen, som är ett kapitel för sig. Vi i miljöpartiet talar mycket gärna om köpfrid. Man skall inte tvingas att hela tiden motta en mängd köpbudskap. Jag skall berätta om en resa som jag för några år sedan gjorde och som gav mig en tankeställare. Min man och jag åkte genom Östtyskland. Det var i många stycken en förfärande upplevelse. På åkrarna fanns det inte utsäde, det var inte dränerat och det var dåligt med varor i butikerna. Det var otäckt att se hur man på det hotell vi bodde på försökte efterlikna något slags västeuropeisk lyx. Den andra dagen kom vi på kvällen till Östberlin, där man hade börjat restaurera gamla byggnader. Vi fick en mycket skön kväll, och vi åt på ett trevligt ställe. Det var lugnt, det var klass på det, och det kändes mycket skönt. Strax före midnatt åkte vi genom Checkpoint Charlie till västsidan och möttes av ett bedövande reklamutbud. Det gjordes först och främst en massa hatpropaganda mot denna fruktansvärda mur. Att man gjorde kommers av den fruktansvärda tragedi som denna mur innebär var ruskigt. Det fanns flammande neonskyltar överallt och ljudliga köpbudskap. Jag upplevde här kontrasten starkt, och jag kände att denna påträngande reklam var en nedsmutsning av mitt sinne som jag inte vill utsätta mig för. Samtidigt kände jag att jag inte heller ville ha det samhällssystem som fanns på andra sidan gränsen. Detta utgör en del av de tankar jag har inom miljöpartiet. Man måste kunna kombinera den frid från påträngande köpbudskap som jag kände i öst med den till vissa delar fungerande ekonomi som vi har i väst. Men jag ser reklamen som ett hinder för en fungerande ekonomi. Den uppmuntrar till en konsumtionsökning, som har blivit till ett självändamål och som inte fyller ett vettigt mänskligt behov. Vi måste leta efter former för att minska reklamen. Man får inte missgynna de små företagen — gärna de stora, så att de små får bättre förutsättningar. Man får inte heller inskränka yttrandefriheten på väsentliga punkter. Där letar vi alltså efter former. Man kan börja med förslaget i vår reservation som gäller en begränsning av den direktreklam som väller in i våra brevlådor. Sådan reklam kan jämföras med hemfridsbrott, och vi vill att regeringen lägger fram ett förslag om begränsning av direktreklamen. När det gäller könsdiskriminerande reklam önskar vi att en egensanering kunde ske, men trots att företeelsen har diskuterats i decennier, trots att man mycket länge försökt påverka marknaden, är tendenserna just nu de motsatta. Det verkar tyvärr vara nödvändigt med en lagstiftning mot de grövsta formerna av könsdiskriminerande reklam. Därför väntar vi på att regeringen lägger fram ett förslag som grundar sig på konsumentverkets nyligen framlagda rapport. Vi tror att det är nödvändigt att lagligen reglera de allra värsta formerna av kränkande könsdiskriminerande reklam. Sedan har vi en gammal bekant från i höstas när det gäller konsumentlagstiftningen. Förutom konsumentombudsmannen har i dag konsumentorganisationerna samt organisationer av arbetstagare och näringsidkare rätt att föra talan i marknadsdomstolen. Eftersom varor i dag många gånger innehåller kemiska produkter, nya och okända, och det inom miljöorganisationerna ofta finns kunniga forskare, kemister och andra, som kan dessa ämnesområden bättre än konsumentombudsmän, arbetstagare och näringsidkare, föreslår vi att miljöorganisationerna skall få talerätt i marknadsdomstolen. Det anfördes i diskussionerna i utskottet att om miljöorganisationerna skrev in i sina stadgar att de samtidigt är konsumentorganisationer, skulle de få talerätt. Men det skall inte behövas. Det gäller inte arbetstagarorganisationerna exempelvis. Jag har faktiskt kontrollerat en del stadgar hos LO förbund och Statstjänstemannaförbundet. Där står ingenting om att dessa är konsumentorganisationer. Allra sist vill jag understryka den vikt som vi lägger vid utskottets krav på att marknaden skall saneras från våldsleksaker. Jag hoppas verkligen att marknaden lyckas det här året, så att vi slipper en lagstiftning. Om man inte lyckas med en egensanering är lagstiftning nödvändig — det är utskottet enigt om. Så vill jag yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet har skrivit under.

Herr talman! Vid behandlingen av lagutskottets betänkande 1988/89:17 om de konsumentpolitiska frågorna har vi från socialdemokratiskt håll delat upp debatten så, att jag kommer att ta upp reservationerna 1,3, 5,6, 7,8, 13 och 14, medan Bengt Kronblad ansvarar för de övriga och för vår socialdemokratiska syn på konsumentpolitiken. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan samt avslag på samtliga reservationer. Allmänna reklamationsnämnden har i sin anslagsframställning bl.a. begärt dels att få ett extra engångsbelopp för lokal reklamationshantering, dels att få 280 000 kr. för att pröva tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att den lokala reklamationshanteringen får ökat stöd både från den utgångspunkten att det är lättare för konsumenterna om de kan få hjälp på nära håll och från den utgångspunkten att allmänna reklamationsnämnden därigenom kan avlastas och få en minskad ärendetillströmning. Vi motsätter oss alltså det krav som folkpartiet och moderaterna framställer i reservation nr 1 om en minskning av anslaget till lokal reklamationshantering med 205 000 kr. Vi motsätter oss också det i reservationen begärda anslaget till prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Vi har tidigare under detta riksmöte behandlat lagen om fastighetsmäklare, och utskottet har hos regeringen begärt en översyn av denna. Vi anser därför att vi inte kan gå händelserna i förväg och uttala oss för att allmänna reklamationsnämnden skall ta upp sådana tvister och tilldelas pengar för detta. I utskottsarbetet observerades att utskottet inte av de uppgifter som redovisades i budgetpropositionen kunde utläsa vilka krav som framställts av allmänna reklamationsnämnden och därmed bedöma dem. Vi fann detta otillfredsställande, som Martin Olsson har påpekat här, och väntar oss en förändring i nästa budgetproposition. Möjligen kan den kommitté som nyligen tillsatts av regeringen för att utreda möjligheterna att reformera utformningen av budgetpropositionen komma fram till en bättre ordning. I en moderat motion krävs att den konsumenttekniska nämnden, som är ett rådgivande organ knutet till konsumentverket, skall avskaffas. De borgerliga ledamöterna i utskottet vill inte gå lika långt men anser i reservation nr 3 att nämndens sammansättning bör ses över och att verksamheten bör utvärderas. Utskottsmajoriteten anser att nämnden, som varit i arbete knappt ett år, bör få fortsätta sin verksamhet dels därför att det efter en så kort tid knappast finns underlag för en utvärdering, dels därför att nämnden fyller ett stort behov. Det finns många exempel som visar att samordningen av brukarintressen och produktutformning måste bli bättre. Jag ser att ordföranden i konsumenttekniska nämnden, tillika ledamot i lagutskottet, finns med på talarlistan, så jag nöjer mig med vad jag nu har sagt. I reservation nr 5 av de borgerliga partierna plus miljöpartiet framhålls att konsumentverket bör få i uppdrag att ta upp prismärkningsfrågorna med handelns representanter för att få till stånd en för konsumenterna bättre prismärkning. Vi är alla i utskottet överens om att konsumenterna skall ha tillgång till en bra prisinformation. Den åsikten delar vi med det ansvariga statsrådet Margot Wallström. Hon anser också — precis som utskottet — att det finns brister i prisinformationen när det gäller såväl dagligvaror och andra varor som tjänster. Regeringen har helt nyligen tillsatt en kommitté som skall utreda konkurrensförhållandena i den svenska ekonomin. I en av de fem punkterna i kommittédirektiven tas just prisinformationen upp. Den exakta lydelsen är som följer: ”- — — kartlägga och analysera konsumenternas möjligheter att få en klar och entydig prisinformation och om det behövs överväga en lagreglering av prisinformation till konsumenter.” Utskottsmajoriteten anser att vi är tillgodosedda genom det initiativ som regeringen har tagit och avstyrker därför reservationerna. Folkpartiet har i reservation nr 7 yrkat att konsumentverkets varuprovningsverksamhet skall utökas. Utskottsmajoriteten har med tillfredsställelse tagit del av provningsverksamhetens utveckling. Som framhålls i betänkandet har verksamheten ökat med 12 20 budgetåret 1986 88 och håller fortfarande på att utvecklas. Eftersom konsumentverket dessutom beställer provningar från andra laboratorier och deltar i ett europeiskt och nordiskt samarbete anser vi att varuprovningsverksamheten utvecklas i rätt riktning utan påpekande från utskottet, och vi avstyrker därför reservationen. När det gäller varudeklarationssystem vill folkpartiet och moderaterna i reservation nr 8 ge konsumentverket i uppgift att i samarbete med branschorganisationerna utveckla ett sådant system. Utskottsmajoriteten står fast vid de synpunkter som förts fram vid tidigare behandling av frågan. Det är viktigt med en bra produktinformation, men det bör vara en standardiserad varuinformation för vissa varugrupper, t.ex. möbelfakta. Vi sade också att det är ett område som passar mycket väl för näringslivets egenåtgärder men att konsumentverket bör få till stånd branschöverenskommelser på sådana områden där det bedöms nödvändigt ur konsumentsynpunkt. Att bygga upp ett omfattande varudeklarationssystem av VDN-karaktär anser vi inte vara meningsfullt. Vi står fast vid dessa synpunkter och avstyrker alltså reservationen. När det gäller behovet av märkning ur miljösynpunkt, som framförs i samma motion, kan vi bara hänvisa till det betänkande om miljömärkning av produkter som nyligen avlämnats till regeringen och som vi får invänta behandlingen av. När vi på Luciadagen förra året debatterade betänkandet om produktsäkerhetslag fanns samma yrkanden från de borgerliga partierna som i dag när det gäller adressat för ett åläggande om varningsinformation eller återkallelse. Precis som då anser vi att konsumentombudsmannens omdöme och kunskap i rättssäkerhetsfrågor, som vi har tilltro till, vid handläggningen av de få fall det kan komma att röra sig om är en garanti både för näringsidkarna och för konsumenterna. Vi får inte glömma att det är fråga om en säkerhet i de produkter som kommer ut på marknaden, och skulle en vara eller tjänst inte uppfylla rimliga säkerhetskrav, måste den snabbt kunna tas bort från marknaden. Vi yrkar avslag på reservation nr 13. I reservation nr 14 begär vpk och miljöpartiet ett tillkännagivande till regeringen om förslag till lagstiftning om könsdiskriminerande reklam. Det är ett förslag som också förts fram i en socialdemokratisk motion. Yrkandet avstyrks av utskottsmajoriteten på grund av att konsumentverket nyligen lämnat sin rapport i ämnet — Nu ska den bort! — till regeringen. I denna rapport föreslås att lagregler mot reklam som kränker ettdera könet skall införas samt att ett forum för debatt och granskning av könsdiskriminerande reklam skall skapas. Man konstaterar också att ett etiskt råd bildats inom reklambranschen. Vi brukar låta regeringen arbeta med de förslag som framförts till den och ge den möjlighet att komma med egna övervägda förslag i propositioner innan utskottet föreslår riksdagen att göra tillkännagivanden. Jag kan inte inse att det finns någon åsiktsskillnad mellan reservanterna, motionärerna och utskottsmajoriteten. Vi kände nog samma glädje när konsumentverket hade sin rapport klar. Vi instämmer i rapportens titel Nu ska den bort!, men det är regeringens skyldighet att komma med förslag om på vilket sätt det skall ske. Konsumentpolitik är viktig på alla områden, men enligt min mening är kanske det allra viktigaste just nu en fråga som väckts i sju motioner av centern, vpk och socialdemokrater och som berör våra barn och ungdomar. I dessa motioner har åtgärder krävts mot försäljningen och marknadsföringen av våldsförhärligande leksaker och spel. Utskottet är enigt om att här måste något hända, och det snart. Vi kan inte utsätta våra barn och ungdomar för en hänsynslös exploatering från näringslivet och oseriösa försäljare som står utanför branschen. Barnmiljörådet har regeringens uppdrag att förhandla med branschen. Tack vare lagutskottets betänkande från förra året har branschen gått med på att ta upp det förhandlingsarbete som havererade. Detta förhandlingsarbete pågår för närvarande. Utskottet anser att en godtagbar överenskommelse måste nås före årsskiftet. Annars återstår endast lagstiftningsalternativet. Ett motionsyrkande på detta område har utskottet tillstyrkt utan att för den skull kunna anses föregripa pågående förhandlingar. Det gäller information till föräldrar och andra berörda personer om utbudet av dataoch TV-spel. En ökad medvetenhet om att vissa sådana spel innehåller utpräglade våldsinslag kan enligt utskottets mening leda till att användningen av våldsspelen minskar bland barn och ungdom. Detta är ett litet första steg mot en bättre ordning. Herr talman! Avslutningsvis kan jag konstatera att vi i stort sett har en bra och väl genomtänkt lagstiftning på konsumentområdet samt att vi med några få undantag är eniga om denna över partigränserna.

Herr talman! Vissa frågor är av grundläggande betydelse inom ett ämnesområde. Av grundläggande betydelse för konsumentpolitiken är bl.a. frågan om konsumenternas rätt att kunna bedöma vad en vara verkligen kostar. Det är av den orsaken som vi har ställt oss bakom en reservation om ett tillkännagivande till regeringen vad gäller prismärkningen. Vi vänder oss emot att den tekniska utvecklingen skall leda till ett försämrat konsumentskydd. Frågan är av den karaktären att det är viktigt att riksdagen gör ett tillkännagivande som stöd för strävandena att behålla prismärkningen för att inte göra det svårt för konsumenterna att bedöma vad en vara verkligen kostar och jämföra priset med priset på andra varor. En annan fråga som jag vill ta upp och som berördes av Inger Hestvik är detta med miljömärkning. Det är av grundläggande betydelse för en konsument att få kännedom om en varas eventuella miljöfarlighet för honom eller henne, liksom det är av stor betydelse att alla de konsumenter som på bästa möjliga sätt vill begränsa miljöfarliga utsläpp på varorna kan få uppgift om i vilken mån en produkt bidrar till miljöförstöringen. Konsumenten kan då välja den ur miljösynpunkt bästa produkten. Det var bra att Inger Hestvik tog upp detta med könsdiskriminerande reklam, så att det klart blev uttalat att alla vi som varit med om att avstyrka motioner i denna fråga har gjort detta mot bakgrund av den rapport om könsdiskriminerande reklam som konsumentverket nyligen överlämnat till regeringen - en rapport som har namnet Nu ska den bort!
Herr talman! Inger Hestvik gick igenom de motioner som ligger till grund för reservationerna från folkpartiets sida. I mitt anförande betonade jag mycket konsumentens möjlighet till valfrihet och framhöll vikten av att konsumenten då har en kunskap om den vara han väljer. Jag vill först ta upp vår reservation angående ökat anslag till allmänna reklamationsnämnden för att lösa fastighetsmäklartvister. Vi vet att det kostar konsumenterna stora pengar att inte få rådgivning på det sätt man önskar så att tvisten kan lösas. Jag tycker därför att det är ganska självklart att vi prioriterar detta. Inger Hestvik fäste sig vid att vi vill skära ned det ökade anslaget till de lokala konsumentnämnderna för att lokalt klara denna reklamationshantering. Vi menar att det behövs juridisk expertis för att lösa dessa frågor och att den finns i allmänna reklamationsnämnden. Den socialdemokratiska regeringen har alltid varit väldigt avogt inställd till den allmänna reklamationsnämnden, som vi har sett som ett mycket bra forum för tvistelösning. Inger Hestvik säger sedan att frågan om prisinformation skall utredas. Det tycker jag är så självklart att handeln och konsumenterna bör kunna komma överens om det. Detaljreglera inte detaljhandeln! Detta är en fråga mellan konsumentverket och branschorganisationerna. Märkvärdigare än så är det inte. Om man sätter sig vid förhandlingsbordet, går igenom sortimentet och undersöker var prisinformationen kan förstärkas samt var den kan vara som den är i dag, då tror jag man kan komma överens. I utskottets skrivning nämns att varuprovningarna har ökat med 5 90 budgetåret 1987/88. Men, Inger Hestvik, jag tror att det antal nya varor som kommer ut på marknaden väsentligt överstiger denna ökning. Jag och folkpartiet i övrigt vill framhålla att det är viktigt att varuprovningen även sker på sådana varor av vilka det inte finns en beställare. Därmed kan de olika varorna jämföras på ett rättvist sätt. Vi ser att man inom konsumentverkets varuprovningsverksamhet kan göra det. Vi vill att regeringen skall framföra att detta skall prioriteras. Visst har vi förtroende för konsumentombudsmannen i frågan om produktsäkerhet. Men det gäller också att veta vem som i första hand ansvarar för att produkterna är av sådan kvalitet att konsumenterna kan känna trygghet. Till sist vill jag säga så här: På 1970-talet orkade man ha en varudeklarationsnämnd. Varför orkar man inte ha det i dag?
Herr talman! Jag skall beröra frågan om könsdiskriminerande reklam. Inger Hestvik kryper bakom frågan på ett underligt sätt, nämligen när hon säger att konsumentverket har gjort en utredning som har kommit fram till att rekommendera en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Man kan väl i fridens dagar inte ta ifrån riksdagsledamöterna deras ansvar i denna fråga. Om vi vill få bort den könsdiskriminerande reklamen och i andra sammanhang uttala oss för en lagstiftning mot den, då tycker jag det är synnerligen angeläget att vi nu markerar detta genom att rösta för motionen i fråga. Att riksdagen förutom konsumentverket ställer sig bakom en lagstiftning ger ju ännu större tyngd åt det hela. Det är faktiskt riksdagens uppgift att föreslå lagar. Jag vill därför upprepa min uppmaning till framför allt kvinnliga ledamöter att markera sin inställning genom att rösta för den aktuella motionen.
Herr talman! Låt mig först kommentera vad Elisabeth Persson sade om könsdiskriminerande reklam. I och med det föreliggande betänkandet, som vi skall fatta beslut om i dag, har vi angett inriktningen och sagt vad vi tycker. Även denna debatt, där alla har talat för att det behövs en skärpning på detta område, visar den väg som regeringen bör gå. Vi måste dock ha klart för oss att denna fråga inte är enkel. Här handlar det om grundlagstiftning, tryckfrihetsinskränkningar och annat. Därför tror jag det är bra med en remissomgång med anledning av konsumentverkets rapport. Om rapporten går ut på remiss sprids också budskapet på ett annat sätt. Vi har sett konsekvenserna av lagstiftning på detta område i t.ex. Norge och på Island. Sedan 1975 har bara 15 fall varit uppe till prövning. Gränsdragningen mellan schabloniserande reklam och kränkande reklam är svår att dra. Därför bör vi föra en bred debatt om den saken. Problemet löses inte genom lagstiftning, utan vi måste också stärka opinionen. Allmänna reklamationsnämnden har genom sin nya instruktion fått ökad frihet att själv ta upp tvister om fastighetsmäklarna. Nämndens råd kan ge vägledning. Vissa länsstyrelser har t.o.m. fått anslag för provverksamhet. Det är förvånande att moderaterna har undertecknat reservationen om minskade anslag till den lokala reklamationshanteringen. Den är ju ett stöd för folkpartimotionen. Ställningstagandet går helt emot den moderata konsumentpolitiska rapporten, som fanns refererad i Konsumenträtt i början av förra året. Där kunde man läsa att moderaterna inte bara vill begränsa konsumentverkets arbetsområde och avskaffa de kommunala konsumentvägledarna, utan man ville också utveckla den lokala reklamationshanteringen. Hur man skall kunna uppfylla det senare utan att säga ja till de i propositionen föreslagna anslagen till kommunal reklamationshantering, förstår jag inte. Men det kanske Ewy Möller kan förklara för mig. Vi är ense om att prisinformationen är mycket viktig. Det är enligt min mening angeläget att vi får till stånd en bred debatt om just prisernas betydelse. Man kan se det ur handelns synpunkt, att priserna bara är ett konkurrensmedel för att locka köpare till sig. Men man kan också se det ur konsumenternas synpunkt, nämligen att få en bra vara för det pris man betalar. Jag tror att den översyn som regeringen har fått till stånd genom kommittén i fråga är nödvändig. Ulla Orring talar om valfrihet, och visst skall vi ha en sådan.

Herr talman! Jag återkommer till frågan om allmänna reklamationsnämnden. Inger Hestvik menar att man mycket väl kan börja med den här tvistelösningen. Men för att kunna göra det krävs det mer pengar. Jag tror att det är ganska avgörande för många konsumenter att de får ett rejält stöd vid tvistelösningar på detta område. Allmänna reklamationsnämnden kan därvidlag ställa upp med kunskaper långt utöver de kunskaper som de lokala konsumentvägledarna kan bistå konsumenterna med ute i landet. I mitt anförande nämnde jag att det är viktigt att se till att man ute i landet anställer konsumentvägledare med ordentliga baskunskaper så att de verkligen kan hjälpa konsumenterna. I fråga om prisinformationen tror jag att det är onödigt med en lagstiftning. Det är bättre att redan nu initiera förhandlingar och därmed slippa vänta på en utredning. Detta kan handeln och konsumentverket komma överens om.
Herr talman! I sin förra replik tog Ulla Orring upp frågan om den utökade varuprovningen på konsumentverket. Vi är helt ense om att det är oerhört viktigt med en varuprovningsverksamhet. Den är mycket omtalad. I sin reklam för en vara säger t.o.m. företagen att varan har fått ett bra omnämnande av konsumentverket. Skall vi prioritera varuprovningen måste vi emellertid också tala om vilka resurser vi är beredda att avsätta. Är vi beredda att tillföra konsumentverket mer resurser för denna provning, eller skall det göras en omprioritering inom verket? Vad skall man i så fall minska på, Ulla Orring? Det vore intressant att få veta. Såvitt jag känner till har inte folkpartiet anslagit några pengar till detta. Ewy Möller återkommer till frågan om val av adressat. Jag tycker precis detsamma som jag sade på Luciadagen förra året. Enligt min och utskottsmajoritetens uppfattning skall ett åläggande i första hand riktas mot den som har det faktiska ansvaret för produkten. I de allra flesta fall kommer detta inte att innebära några problem. I några fall kommer avvägningsproblem att uppstå. För att lagen skall uppfylla de förväntningar och krav som vi ställer på den måste ansvaret för varningsinformation och återkallelse läggas på den eller de näringsidkare som har bäst möjlighet att åstadkomma de resultat som man vill uppnå. Med propositionens förslag når man en vidare krets, vilket är bra för konsumenterna. Detta står jag och utskottsmajoriteten fortfarande fast vid. När det gäller konsumentombudsmannen anser vi att reservanternas förslag är mera begränsat. Det skulle inte ge full effekt. Utskottet påpekar att konsumentombudsmannen har en väldigt viktig roll i detta avseende. I sina avvägningar bör man ta hänsyn till t.ex. den försämrade goodwill som en näringsidkare kan få genom ett åläggande, precis som man måste ta hänsyn till de kostnader som han kan få bära vid ett eventuellt försvar i domstol. Konsumentombudsmannen bör ställa detta mot den fara som konsumenterna utsätts för. Med de erfarenheter som konsumentombudsmannan har är vi övertygade om att valet av adressat i produktsäkerhetslagen är det rätta.

Herr talman! De konsumentpolitiska frågorna har även i år visats ett stort intresse. I lagutskottets betänkande 17 diskuterar vi vårt arbete när det gäller konsumentfrågorna och pekar på förslag till åtgärder. Utskottet har inför betänkandet gjort studiebesök hos konsumentverket, där vi har inhämtat synpunkter på några av de frågor som behandlas i betänkandet, nämligen bl.a. konsumenttekniska nämndens verksamhet, den kommunala konsumentverksamheten, extraprissystemet, varuprovningsverksamheten vid konsumentverket och verkets försöksverksamhet med videotexdata. Herr talman! Målet för den socialdemokratiska konsumentpolitiken skall vara att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumentpolitiken skall sålunda bli tydligare inriktad på hushållsekonomiska frågor och då särskilt på hushållens baskonsumtion. Vi pekar på tre särskilt viktiga utvecklingslinjer. För det första skall den lokala verksamheten ges hög prioritet. Utbyggnaden, som skall ske genom kommunernas frivilliga åtaganden, bör ha som mål att konsumentpolitisk verksamhet inrättas i alla kommuner. Vidare bör de lokala konsumentmyndigheternas arbetsuppgifter och myndigheternas samarbete med andra intressenter ges större omfattning. För det andra skall särskilt utsatta grupper stödjas, och för det tredje förordas att fler grupper i samhället engageras i konsumentpolitiken. Konsumenternas möjligheter att påverka produktion och distribution av varor och tjänster kan på det sättet förstärkas. Också ett ökat engagemang från organisationer eftersträvas. Vidare skall företagen ha ett större ansvar för att förbättra konsumenternas förhållanden. För att uppnå målet med konsumentpolitiken skall särskilda insatser göras när det gäller att utveckla konsumenternas kunskaper genom Herr talman! Jag avser nu att kommentera några reservationer, nämligen reservationerna 2, 4, 9-12 samt 15 och 16. I reservation 2 från vpk och miljöpartiet föreslås att miljöorganisationer skall ha talerätt i marknadsdomstolen i konsumentfrågor. Utskottet konstaterar att organisationer med stadgar som visar att de arbetar med bl.a. konsumentpolitik redan har rätt till talan i marknadsdomstolen. Därmed yrkar jag avslag på reservation 2. Den lokala konsumentverksamhetens utbyggnad och kravet på ett obligatorium behandlas i reservation 4 från vpk. Utskottet har såväl tidigare som i dagens betänkande understrukit vikten av en väl fungerande lokal konsumentverksamhet samt att det åligger kommunerna att driva och utveckla verksamheten i samverkan med konsumentverket. Utskottet konstaterar att antalet tjänster har ökat från 200 till 225 under det senaste året och att endast 12 kommuner i dag saknar verksamhet. Utskottet utgår från att utbyggnaden fortsätter utan obligatorium, och jag avstyrker därmed reservation 4. I reservation 9 från moderaterna, folkpartiet och centern framförs kravet på en fortsättning av den försöksverksamhet med datakommunikation inom konsumentinformationen som konsumentverket bedriver. Jag konstaterar dock att man i reservationen inte skickar med någon ekonomi för att bedriva den fortsatta försöksverksamheten. Utskottet erinrar om att konsumentverket i tio av landets kommuner sedan hösten 1987 bedriver ett försöksprojekt med databaserad konsumentinformation. Konsumentverket håller för närvarande på med att utvärdera projektet, som beräknas vara klart under våren 1989. I och med att detta arbete pågår yrkar jag avslag på reservation 9. I reservation 10 från centern och miljöpartiet efterlyses en bättre information om livsmedlens innehåll. Jag vill understryka vikten av en god information om innehållet i våra livsmedel. Livsmedelsverket har detta ansvar, och på uppdrag av regeringen har verket utarbetat en rapport om märkning, varubeteckning, tillsatser m.m. Helt nyligen har regeringen lagt fram propositionen 1988/89:68 om livsmedelskontroll med förslag, varmed utskottet anser att kravet i reservationen är tillgodosett. Därför yrkar jag avslag på reservation 10. I reservationerna 11 från miljöpartiet och 12 från centern tar man upp märkning av dagligvaror samt deklaration om miljöskadliga ämnen. Utskottet hänvisar även här till den av regeringen framlagda propositionen 1988/89:68 angående märkning. Utredningen om miljömärkning av produkter, SOU 1988:61, är för närvarande föremål för remissbehandling, och regeringen har i december 1988 beslutat om ändringar i förordningen om kemiska produkter. Med hänvisning härtill yrkar jag avslag på reservationerna 11 och 12. Miljöpartiet kräver i reservation 15 en lag om reklambegränsning. Utskottet vill här erinra om att direktreklam ofta torde falla inom det tryckfrihetsrättsliga regelsystemet. Tryckfriheten innebär bl.a. rättighet för enskilda att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utge skrifter. En myndighet får t.ex. inte utöva censur eller hindra tryckning. Det är inte tillåtet för t.ex. postverket, som är ett allmänt organ, att vägra distribuera reklamblad på grund av dess innehåll. Beträffande integritetskränkande uppgifter — om sådana lämnas ut för att användas t.ex. i direktreklamsammanhang — föreslås det i dataoch offentlighetskommitténs slutbetänkande SOU 1988:64 en ny regel. Betänkandet är nu ute på remiss. Med hänvisning till detta yrkar jag avslag på reservation 15. I reservation 16 tar miljöpartiet upp frågan om massförpackningar och kräver att konsumenten inte skall tvingas köpa hela förpackningar i stället för enstaka föremål. Utskottet anser att det får ingå i konsumentverkets normala arbetsuppgifter att följa frågan och bedöma lämpliga förpackningsstorlekar. Jag yrkar därför avslag på reservation 16. Fru talman! Med detta yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Bengt Kronblad talade så varmt om en utbyggnad av konsumentvägledningen och att den skall vara väl fungerande. Jag tror honom på hans ord, när han bedyrar att detta är viktigt, men det förhållandet att tolv kommuner fortfarande helt saknar konsumentvägledning tycker jag inte är något bra argument för att stoppa ett obligatorium.

Det lär också på sina håll finnas exempel på att folkvalda politiker går in och gör någon form av frivilligarbete när det gäller konsumentvägledning. Skulle det vara så, är vi inte långt ifrån gamla tiders Förmyndarsverige, när någon satt med kommunalkontoret på fickan och var både patron och politiker i kommunen. Så skall det naturligtvis inte gå till. Konsumentvägledning är en så kvalificerad sak och kräver så mycket av sina utövare, både i fråga om utbildning och när det gäller förmåga att ha kontakt med människor, att vi bedömer det som synnerligen angeläget att höja dess status. Det kan man bara göra genom att fatta beslut om ett obligatorium, att kommunerna skall fylla vissa normer. Det skall vara en rättighet för alla konsumenter här i landet, oavsett var de bor, att ha tillgång till konsumentvägledning. Dit kan vi tyvärr inte nå, om vi inte gör konsumentverksamheten till en obligatorisk uppgift för kommunerna. Jag vill alltså yrka bifall till vpk:s reservation nr 4.
Fru talman! Bengt Kronblad talar sig varm för att konsumentpolitiken också skall innehålla moment av forskning, utbildning och kunskap. Det instämmer vi helt i från folkpartiets sida, och det är därför vi anser — med instämmande från både moderaterna och centern — att databaserad varuinformation är väldigt bra för konsumenterna. Bengt Kronblad talar om att konsumentverket har satt i gång något som kallas för varubörsen. Jag vill säga att det skedde efter den opinion som vi i folkpartiet har drivit i frågan om att utnyttja den moderna tekniken, som kan underlätta för konsumenterna. Hela vår profil går ut på att konsumenterna skall ha tillgång till kunskaper och kunna utvärdera de varor som bjuds ut på marknaden. Det underlättas av ett system med datakommunikation. Varubörsen finns hos konsumentvägledarna, men vi vill gå ett steg ytterligare. Vi vill vända oss direkt till konsumenterna. De skall kunna ta in de här programmen i sina hemdatorer. Jag är övertygad om att det är en utveckling som kommer. Reservanterna skickar inte med några pengar, säger Bengt Kronblad. Vi skickar dock med pengar till en allmän budget för konsumentverket, och det här är en prioriteringsfråga. Vi ger hög prioritet åt datastyrd konsumentinformation för att tillgodose konsumenternas krav på kunskap och utbildning. Med ett sådant system blir de fakta som finns från jämförande tester tillgängliga genom videotex och dataprogram.
Fru talman! Från centerns sida har vi anslutit oss till reservationen om datastyrd konsumentinformation. Vi anser det vara viktigt att utnyttja ny teknik för att stärka konsumenternas ställning, så att den nya tekniken inte enbart utnyttjas för kommersiella strävanden. Jag begärde ordet närmast för att ta upp frågan om livsmedlen. I reservation 10 har vi framhållit att konsumentverket skall ha ett ansvar även när det gäller information om livsmedel. Bengt Kronblad talade om vad som föreslagits i propositionen i fråga om ursprungsmärkning av livsmedel, och jag vill uttrycka min glädje över att den frågan har kommit så långt. Jag tror att det var 1983 som jag motionerade om att det borde anges på livsmedel både från vilket land livsmedlet kom och från vilka länder som viktiga ingredienser hade hämtats. Då blev det avslag här i riksdagen, men det är ju roligt att det man tagit upp ändå vinner gehör efter hand. Skälet till att vi tycker att konsumentverket tillsammans med livsmedelsverket skall ha ett ansvar för informationen om livsmedel är att det inte går att komma ifrån att konsumentverket är den myndighet i vårt land som har den främsta kunskapen om och bästa erfarenheten av vad som krävs för att på ett framgångsrikt sätt informera konsumenterna om olika varor. Därför bör inte konsumentverkets informationsskyldighet begränsas på ett sådant sätt att livsmedlen utesluts. Som jag tidigare sagt har livsmedlen synnerligen stor betydelse både ekonomiskt för en familj och för bl.a. hälsosituationen.